Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har i en interpellation frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att de statliga verken och verksamheterna skall ha möjlighet att leva upp till sitt regionalpolitiska ansvar så som det kommit till uttryck i riksdagsbeslut. Anna Wohlin-Andersson ställer frågan mot bakgrund av att jag har uttalat 73 att man inom alla politikområden skall ta regionalpolitiska hänsyn och medverka till att bygga upp förutsättningarna för näringslivsutvecklingen i varje region i landet. Anna Wohlin-Andersson menar emellertid samtidigt att mina uttalanden tidigare och i sommarens debatt inte stämmer överens med de praktiska resultat människorna uppfattar och att det därför mera är fråga om ord än handling. Med ett antal exempel från statliga eller delvis statliga verksamheter hävdar Anna Wohlin-Andersson att den regionalpolitiska utvecklingen inte går i önskvärd riktning. Låt mig först tacka Anna Wohlin-Andersson för hennes positiva instämmande i vad jag har uttalat. Vi förefaller vara överens om betydelsen av att de regionalpolitiska aspekterna beaktas i ökad utsträckning i sektorspolitiken. Det är mot denna bakgrund som en särskild statssekreterargrupp för regionalpolitiska frågor bildades i regeringskansliet redan förra året. Gruppen skall utifrån regionalpolitiska målsättningar stärka samordningen av skilda politikområden. I den senaste budgetpropositionen redovisades en samlad genomgång av de olika departementens åtgärder av betydelse för den regionala utvecklingen. Kommunikationsdepartementet redovisade ett kraftfullt program för att öka bärigheten i vägnätet, med särskild inriktning på skogslänen och Bergslagen. Man föreslog också särskilda medel för uppbyggnad och drift av kommunala flygplatser i skogslänen. Sammantaget innebär allt detta både en kraftig förstärkning och en förnyelse av regionalpolitiken, där just samordningen av sektorsintressen varit en av byggstenarna. I vad det gäller de statliga verken kan vi, återigen gemensamt, konstatera att de i sin roll som såväl serviceproducenter som infrastrukturbyggare är oerhört viktiga i regionalpolitiken. Alltmer av verkens beslutsfattande och verkställighet har flyttats ut till regional och lokal nivå. Detta finner jag vara en positiv utveckling. Ett exempel på en sådan decentralisering är arbetsmarknadsverket där resurser motsvarande 200 årsarbetare flyttas från central till lokal nivå och ytterligare 200 från regional till lokal nivå. Länsstyrelserna har i allt högre grad blivit regeringens operativa organ för samarbete på det regionala-lokala planet. Ett exempel på en process där länsstyrelserna har en viktig roll gentemot verken är den långsiktiga, samordnade investeringsplaneringen för de fyra trafikverken. I denna planering, som nu har genomförts i sitt första steg, har länsstyrelserna medverkat utifrån regionalpolitiska utgångspunkter. Den samordnade investeringsplaneringen kommer bl.a. att utgöra underlag för regeringens aviserade trafikpolitiska proposition. Som Anna Wohlin-Andersson väl känner till gäller det för de statliga verken att avväga en rad sektorsintressen gentemot regionalpolitiska mål som verken också har att beakta. I fråga om postoch televerken avser regeringen att bilda en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till hur verkens samhällsansvar bör formuleras från bl.a. regionalpolitiska utgångspunkter. Arbetsgruppen kommer att ledas från kommunikationsdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Innan jag går in på vad där står vill jag konstatera att vi tyvärr upplever en koncentration av befolkning, bostadsbyggande och näringsliv som av flera orsaker är än värre än på 60-talet. 1985 tog Stockholm hand om 98 96 av Sveriges befolkningsökning. Den privata tjänstesektorn har en regional koncentration med 47 960 av antalet jobb i storstadsområdena och denna utveckling fortsätter. ERU har i en bilaga till långtidsutredningen konstaterat bl.a. följande: ”Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är de stora vinnarna på 1990-talets arbetsmarknad. Till dessa regioner kommer flyttlassen att rulla — flyttlass som kommer inte bara från Norrland och Bergslagen utan också från stora delar av inre Götaland.” Områden som har eller kommer att få det svårt är bl.a. Hallands och Skaraborgs län, Blekinge och Kalmar län. Problemen är alltså långt ifrån begränsade till Norrland, något som industriministerns svar ger intryck av. Det verkar som om vi inte riktigt talar samma språk. Jag har talat och frågat om posten, televerket, vägarna, grundskolan, försäkringskassor och pastorsexpeditioner. Förutom vägar talar industriministern om flygplatser, högskolor, jordbruk och AMS. Allt detta är mycket viktiga saker, men de utgör inte ett svar på min fråga. De är helt otillräckliga, och i motsats till ekar och adelsmän går de knappast söder om Dalälven. Industridepartementet har just gett ut en färggrann broschyr ”Hela Sverige ska leva!” Den är fylld av vackra ord, en del självklarheter och många förenklingar. Några citat: ”Om landsbygdskampanjen säger industriministern: Det är av stor betydelse att impulserna kommer från människorna själva, från dem som bor i glesbygdsområdena. Det är ett viktigt led i kampanjarbetet att få till stånd engagemang och deltagande på lokal nivå — — —.” ”Att starta eller driva på en utveckling som kan leda till nya jobb och ökat boende på landsbygden kan göras på många olika sätt. Ett sätt är att föreningar och människor i bygden går samman, och börjar diskutera vad som behövs och kan göras för att få en positiv utveckling i bygden.” Om hårt arbete och diskussioner kunnat skapa levande bygder, då hade vi inte haft dagens koncentrationspolitik. Ansvaret ligger hos det regerande partiet. Vad hjälper diskuterande och engagemang om statsmakten månad efter månad fattar beslut som går på tvärs mot landsbygdsbornas önskningar? I den här broschyren står också: ”Vi behöver en levande landsbygd befolkad av människor i alla åldrar, en landsbygd med livskraftiga företag, en god basservice — — —.” Min interpellation handlar just om basservice. Om det skall finnas människor i alla åldrar så måste vi ha en postservice som är något så när lättåtkomlig, även för gamla, sjuka, handikappade, billösa och skärgårdsbor. Skärgårdsborna gör som industriministern vill — försöker hålla skärgården levande med egen kraft och eget slit — men då får de höra att deras lantbrevbärare skall ersättas med en entreprenör, som langar av postväskorna färre antal dagar i veckan. För en gård som ensam blir kvar i byn och ensam håller landskapet öppet och verksamheten i gång dras brevbäringen in, och man får gå flera kilometer för att hämta posten. De gamla som blir kvar när ungdomen flyttar får ta sig till huvudvägen om de inte uppfyller kungliga postverkets normer. Och medan man i staden diskuterar nödvändigheten av att tidningen kommer före kl. 6 på morgonen, har i Norrland redan 17 postlinjer ställts utan tidning på lördagarna. Om vi skall ha ”människor i alla åldrar” på landsbygden — måste då inte posten ställa upp? Hör inte brevbärare i skärgården och tidningar på lördagarna till god basservice? Jag vill gärna ha svar på den frågan. Sedan var det telefonautomaterna. Så här skriver televerket nu till regeringen: ”I ort där det endast finns en telefonautomat får den bibehållas även om den går med förlust. — — — Vid ett slopat monopol kan televerket fortsätta med samma policy under förutsättning ått lönsamhetskravet på telefonautomatverksamheten tv sätts lågt, förslagsvis ca 0 96 avkastning på investerat kapital.” Kan industriministern som medlem av regeringen tänka sig att stödja detta förnuftiga förslag? Televerket vill höja kostnaden för nummerförfrågningar från 23 öre till 8 kr. Om regeringen skall leva upp till sina regionalpolitiska mål kan den väl inte gå med på detta? En abonnent i Stockholmsområdet har ca 720 000 kataloguppgifter, en abonnent som har Ystadsdelen har 40 000 och en på Gotland ca 27 000. Var finns rättvisan och det regionalpolitiska ansvaret i det förslaget? Skolan betyder kolossalt mycket för en ort. Försvinner skolan dör en bit av bygden. Det är bra med satsning på de mindre högskolorna, men är regeringen beredd att snarast ge kommunerna bättre ekonomiska möjligheter att behålla de små skolorna? I den omtalade broschyren talas om ”levande landsbygd med kulturell mångfald”. Men ni sade nej när vi i centern ville satsa ytterligare 650 miljoner på skolan, bl.a. för att kunna behålla små skolor. I stället prutade regeringen 117 miljoner. Hur går det ihop? Industriministern säger i sitt svar att regeringen redovisat ett kraftfullt program för att öka bärigheten i vägnätet. Sanningen när det gäller den regionala fördelningen av de kommande tio årens väginvesteringar är att dessa i skogslänen minskas med 64 96 och i Bergslagslänen med 65 resp. 67 90. Inget län får mer till den kommande tioårsperioden än vad som går åt till två mil motorväg vid Uddevalla. Alla län får mindre än under den gångna tioårsperioden. Och den föreslagna inomregionala fördelningen är lika skrämmande: I Östergötland skall länsvägarna förslagsvis få 51 miljoner och riksvägarna ca 500 miljoner. Är regeringen beredd att ändra dessa siffror och leva upp till alla fagra ord om att hela landet skall leva? Innan min taletid är slut måste jag få fråga: Vad menas med det femte stycket från slutet i svaret? Är det någonting som bara gäller i Norrbotten? Vad är i så fall nästa steg? Om det skulle vara att flytta ut erfarenheterna från Norrbotten till andra län, måste ju pengar följa med, så att länsstyrelserna kan sätta makt bakom orden. Men jag vet som sagt inte säkert vad som menas. Samma år och samma tid som regeringen går ut med sina kampanjblad och broschyrer om att hela Sverige skall leva kör man över folkmajoriteten och bestämmer att arbetet på 1 500 pastorsexpeditioner skall flyttas till 120 lokala skattemyndigheter. Var finns logiken?

Herr talman! Industriministern har många gånger uttalat att alla politikområden måste ta sitt ansvar. Det tycker även jag. Jag tycker också att det är viktigt med sektorssamordning, och i den samordningen har de statliga verken en mycket central roll. Även om timmen är sen skulle jag vilja anföra några exempel på att de statliga verken inte följer direktiven om regionalpolitiska hänsyn. SJ försämrar successivt sin verksamhet genom indragning av exempelvis Lapplandspilen. Då försvinner sovvagnsmöjligheterna mellan Långsele och Göteborg. Indragning av sovvagnen från Östersund till Umeå gör att många som behöver åka till sjukhuset får svårigheter. Allteftersom servicen försämras minskar också antalet resande. Det är ju föga värt att resa med ett tåg som inte fyller de krav man ställer på service och god komfort. Televerket visar mycket litet intresse för att planera in byggandet av fasta förbindelser exempelvis mellan Duved och Meråker, sex mil. Trots att detta skulle stimulera samarbetet mellan Tekniska högskolan i Trondheim, högskolan i Östersund— Sundsvall och universitetet i Umeå är televerket inte intresserat. De statliga verken visar vid sin upphandling av tjänster i många fall inte någon känsla för de regioner där de har sin verksamhet. Har man tidigare köpt tjänsterna i Stockholm sker detta även i fortsättningen. Listan kan göras mycket lång. Regeringen har här en stor uppgift, och om viljan finns kan regeringen göra mycket. Industriministern säger i svaret på interpellationen att det skall bildas en arbetsgrupp som skall jobba med posten och televerket. Det tycker jag är jättebra. Låt mig ta ett exempel på hur det inte får gå till. Postkupén mellan Boden och Stockholm har dragits in, med ett femtontal arbetslösa i Långsele som följd. Posten sorteras numera i Stockholm och flygs upp till Norrland. Konsekvensen blir förutom de arbetslösa i Långsele att servicen i Norrlands inland försämras. Nu måste man sätta in extra plan för att klara posttiderna. Kostnaderna blir sannolikt högre än när man använder postkupén. Låt mig framföra förhoppningen till industriministern att sådant inte skall behöva förekomma i framtiden. Verken bör kunna räkna samman alla kostnader innan sådana orimliga beslut fattas.

Herr talman! Jag blev litet ledsen när jag hörde att Anna Wohlin Andersson är så kritisk mot landsbygdskampanjen och att hon inte vill tillmäta den någon betydelse. Jag har motsatt uppfattning. Landsbygdskampanjen har blivit väl mottagen ute i länen och inte minst på landsbygden — det har jag många bevis för. Jag vill gärna ge Anna Wohlin-Andersson rådet att inte underskatta landsbygdskampanjen och framför allt att inte underskatta förmågan hos landsbygdens folk att samlas till insatser! Jag har i många sammanhang betonat att ett viktigt led i landsbygdskampanjen är att få till stånd engagemang och deltagande på lokal nivå. Glädjande nog är detta också på gång i några delar av landet. Jag har sedan sommaren besökt 16 län och gjort både enoch tvådagarsbesök. Jag har i nästan alla län fått enbart positiva reaktioner på landsbygdskampanjen. Vad som behövs på detta stadium är inte ett omfattande ekonomiskt stöd, utan det gäller mer att entusiasmera till en lokal mobilisering, som jag kallar det, av landsbygdens resurser. Här bedriver glesbygdsdelegationen på regeringens uppdrag samt Nationella Folkrörelsekommittén en mycket intensiv verksamhet för att stödja det lokala arbetet. Jag har under mina resor sett många exempel på att glesbygden långt ifrån är på väg att dö. Tvärtom — glesbygden är en resurs för hela folkhushållet, och en resurs som skall tas till vara för att göra hela Sverige rikare. Jag tror faktiskt att ett resultat av landsbygdskampanjen kommer att bli ett ökat antal utvecklingsprojekt på olika områden och att de regionala organen, främst länsstyrelserna, disponerar medel för att stötta sådana projekt. Därför överraskade Anna Wohlin-Andersson mig när hon framförde sin kritik mot landsbygdskampanjen och sin underskattning av de resurser som vi försöker att mobilisera på landsbygden. Jag vill något fördjupa svaret till Anna Wohlin-Andersson — det måste hänga samman med utvecklingen i landet. Ingen kan ha undgått att ta del av de mycket positiva omdömen som en rad internationella experter och organ har gjort om den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och näringspolitik. Framgångarna är odiskutabla på en lång rad områden. Men även regeringens satsningar på regionalpolitiken har uppmärksammats. När praktiskt taget alla länder inom OECD-området drar ned på de regionalpolitiska ambitionerna har Sverige ökat insatserna för regionalpolitiken. Det har gjorts nästan en tredubbling av de regionalpolitiska anslagen utöver de program som vi har satt in i många regioner. Detta är inte någon dålig satsning och framför allt ingen urholkning. De opartiska bedömare som har tittat på Sverige och jämfört med andra länder inser också att vi i dag har en mycket aktiv regionalpolitik och en mycket aktiv glesbygdpolitik samt att vi förhoppningsvis även kommer att få en pånyttfödelse på landsbygden. Den politik som regeringen har fört har också gett synliga resultat. Under 1987 har befolkningsutvecklingen varit mera balanserad än under de senaste åren. Under det senaste halvåret har således Stockholms län inte haft någon nettoinflyttning från övriga landet. Stockholms läns tillväxt beror för närvarande helt och hållet på nettoinvandring och födelseöverskott. Detta innebär också att situationen i skogslänen liksom i flertalet län i södra och mellersta Sverige har förbättrats väsentligt. Jag vill självfallet inte med detta påstå att alla problem skulle vara lösta. Om de vore det, skulle jag inte så — Prot. 1987/88:10 energiskt arbeta med de regionalpolitiska frågorna och ständigt föreslå nya — 20 oktober 1987 utvecklingsprogram. Men varför skall vi tala om urholkning av regionalpoli Om destbiliga verken tiken? Det saknar grund i verkligheten, eftersom vi på område efter område ionalpölidsk ändå kan redovisa framsteg. Vi kan nu, Anna Wohlin-Andersson, som en TESRROESPONESIAuI svar följd av en framgångsrik ekonomisk politik och näringspolitik glädja oss åt att sysselsättningen ökar, att arbetslösheten stadigt har reducerats och att nyföretagandet har ökat över hela landet. Men trots dessa insatser ser vi naturligtvis att mycket återstår att göra. Och regeringen kommer att fortsätta dessa ansträngningar. Vi har nått avsevärda framgångar. Vi har också försökt att göra sådana satsningar att vi underlättar även för länsstyrelserna och utvecklingsfonderna, men vi har också breddat det regionalpolitiska stödet, så att just affärsverk och myndigheter på samma villkor som privata företag eller statliga bolag kan få stöd vid en etablering i stödområdet eller motsvarande. Vi arbetar för närvarande på att underlätta och hjälpa verken och myndigheterna att ta ett regionalpolitiskt ansvar.

Herr talman! Industriministern säger att sysselsättningen ökar. Ja, det räknar ERU med, men ERU säger att enbart Stockholms län får hälften av det förväntade tillskottet på 230 000 arbetstillfällen. Denna sneda fördelning av vårt näringsliv och vår befolkning pågår och har pågått med oförminskad kraft under de senaste åren. Som lantbrukare har jag aldrig underkänt landsbygdens folk. Men det är faktiskt inte den enskilda människan ute i bygderna som har möjligheter att bestämma över den statliga service som hon vill ha eller behöver. Om det vore så, skulle inga lantbrevbärarlinjer och inga småskolor läggas ner. Folkbokföringen skulle inte flyttas från pastorsexpeditionerna, och vägpengarna skulle fördelas helt annorlunda. Organisationer och studiecirklar kommer med nuvarande fördelning av vägpengarna att få svårt att ta sig fram på lervägarna. I broschyren ”Hela Sverige ska leva!” talar industriministern så vackert om ängsoch hagmarkerna. Men är regeringen då beredd att satsa litet mer pengar på stängsel, så att jordbruket kan hålla fler betesdjur? Vidare står det i broschyren att ett viktigt led i kampanjarbetet är att få till stånd engagemang och ett deltagande på lokal nivå. Men när det finns ett starkt engagemang för att få behålla den decentraliserade och uppskattade service som pastorsexpeditionerna ger, då säger regeringen nej. Var finns logiken? I sitt svar nämner industriministern stödet till Norrlandsjordbruket. Det är ju bra, men vad hjälper det småbrukarna i Sjuhäradsbygden, östra Småland och i skogstrakterna i Östergötland? I broschyren står det: ”Vi skall sträva efter en utveckling där landsbygdens resurser bättre tas till vara. En utveckling där både produktionsresurser och kulturhistoriska värden utvecklas till gagn för hela landet.” Landsbygdens viktigaste produktionsresurs är åkermarken. Betyder den här meningen att regeringen just nu ändrat uppfattning och vill hjälpa centern att slå vakt om all brukad mark? Det är också en fråga jag gärna skulle vilja ha svar på. 79 I kampanjbladet står det: ”Genom en bred samling skall de positiva erfarenheterna av de senaste årens aktiva glesbygdspolitik lägga grunden för en ny utveckling — —.” Jag måste säga: Bevare mig väl för de senaste årens regionalpolitik! Jag har tidigare citerat ERU, och jag håller helt med ERU om att trenden går mot en enorm koncentration till Stockholm, Göteborg och Malmö. En sådan glesbygdspolitik kan regeringen inte bygga vidare på. Regeringen måste inom varje område fatta för landsbygden positiva, konkreta beslut. Ett sådant skulle ju kunna vara att öka den kommunala skatteutjämningen till åtminstone det som centern föreslår, plus 3,5 miljarder.

Herr talman! Göthe Knutson har bett mig att i riksdagen redogöra för min syn på Karlskronavarvets situation och framtid samt att redovisa vilka åtgärder regeringen har vidtagit och tänker vidta för att trygga varvets fortbestånd med nuvarande höga kompetens och den av riksdagen fastställda kapaciteten som bl.a. anger att arbetsstyrkan vid varvet skall uppgå till 1 200 personer. Karlskronavarvet AB utvecklar, tillverkar och underhåller marina fartyg. Karlskronavarvets verksamhetsinriktning som marint varv har legat fast sedan år 1981. Sedan denna tidpunkt har varvet haft ca 1 100 anställda. Karlskronavarvets huvudsakliga kund är det svenska försvaret. Dessutom har det vid vissa tidpunkter förekommit export. Karlskronavarvets styrelse har mot bakgrund av den beräknade orderingången beslutat uppdra åt VD att ta upp MBL-förhandlingar om att minska arbetsstyrkan under den kommande tvåårsperioden med 250 personer. Detta innebär att varvets styrelse beslutat att anpassa kapaciteten till den långsiktiga efterfrågan och till en nivå som styrelsen bedömer medför att kompetensen hos varvet kan bevaras. Riksdagen uttalade såväl våren 1980 som våren 1983 att statsmakterna har ett särskilt ansvar för beläggningsnivån på varvet. Näringsutskottet anförde våren 1983 att det bör vara de militära myndigheternas sak att inom ramen för sin planering sörja för ett effektivt utnyttjande av bl.a. Karlskronavarvet. Något beslut i riksdagen om en viss kapacitetsnivå hos varvet finns däremot inte. Celsius Industrier kan inte som ägare till Karlskronavarvet AB ta ett ansvar för att varvet har en betydligt större kapacitet än det på lång sikt finns beställningar på. Med tanke på bl.a. marknadsprisnivån på civila handelsfartyg är det inte realistiskt att varvet skall kunna tillkämpa sig kompletterande beställningar på civil produktion. Karlskronavarvet AB är därför som riksdagen påpekade helt beroende av beställningar på nybyggnad eller underhåll från det svenska försvaret eller andra statliga myndigheter vad gäller specialfartyg för att få ett — Prot. 1987/88:10 tillfredsställande kapacitetsutnyttjande. Exportorder kan aldrig få annat än 20 oktober 1987 marginell betydelse för varvet. Det av riksdagen fattade beslutet om försvaret våren 1987 innebär att Karlskronavarvet AB nu kommer att få ett minskat kapacitetsutnyttjande för det svenska försvaret. Arbete pågår för närvarande såväl inom regeringskansliet som inom varvet och försvarets materielverk för att undersöka om den svacka som för närvarande finns i varvets beläggning kan utjämnas. Det är naturligtvis av stor betydelse av såväl försvarspolitiska som regionalpolitiska skäl att Karlskronavarvets framtid tryggas på en sådan nivå att en acceptabel kompetens behålls. Jag vill dock betona att detta inte är någon lätt uppgift.

Herr talman! Tack för svaret, industriministern. Jag försöker utläsa någonting positivt ur det, jag vill gärna det. Men det är väldigt svårt. Industriministern lovar ingenting. Var finns industriministerns och industridepartementets samordningsansvar i det här fallet — ett samordningsansvar som ju finns inom Svenska Varvskoncernen? Herr talman! Jag är rädd för att Karlskronavarvet har hamnat mellan två stolar. Jag har flera gånger ställt denna fråga till försvarsministern. När jag senast frågade honom hänvisade han till det interpellationssvar som jag skulle få, och nu har fått, ifrån industriministern. Försvarsministerns svar i förra veckan innehöll således praktiskt taget ingenting. Industriministern säger, i och för sig mycket riktigt, att det ankommer främst på försvaret att se till att Karlskronavarvet har den kapacitet som krävs för att man skall kunna upprätthålla den kompetens som utgör grunden för varvet. Gång på gång har jag här i kammaren och även i andra fora betonat Karlskronavarvets stora betydelse. Vi vet att det är säkerhetspolitiskt ytterligt viktigt att vi har detta örlogsvarv. Det kan åberopas att varvets betydelse för den svenska alliansfriheten, som syftar till neutralitet i krig, är mycket stor. Det finns åtminstone två uttalanden och eniga beslut här i riksdagen om varvets betydelse. Det måste skapas lösningar på de problem som Karlskronavarvet nu har. Vi har tidigare kunnat ta del av situationen. I försvarsbeslutet som fattades under en av de första dagarna i juni bestämdes att marinen inte skulle göra några nybeställningar av fartyg. Vi moderater har en annan uppfattning. Vi slår vakt om säkerhetspolitiken och försvaret. Vi konstaterar att det finns otillräckliga resurser för ubåtsjakten. De nya fartyg som marinen behöver skall naturligtvis byggas — och de skall byggas på Karlskronavarvet. Karlskronavarvet har kompetensen, en kompetens som är av unikt slag i världen då det gäller glasfiberarmerade plastskrov. Nu kommer emellertid varvsbyggnaden att stå tom fr.o.m. årsskiftet, dvs. om bara ett par månader. Hur kommer det att gå med kompetensen när arbetarna försvinner? Det tar några år att utbilda duktiga tekniker och arbetare i detta avseende. Ubåtsbyggnadshallen på samma varv kommer att stängas i april, såvida det nu inte skulle komma in en beställning. Hur går det då med kompetensen? Det tar upp till sju år att få fram en ny kompetent ubåtsbyggare. Vårt svenska försvar behöver förnya sin örlogsflotta allteftersom de olika fartygen faller för åldersstrecket. Detta behov av förnyelse har beskrivits av varvet i ett kompendium som jag utgår ifrån att industriministern har tagit del av. Detta visar att kapaciteten vid Karlskronavarvet framöver behöver ligga på den nivå som varvet har i dag, dvs. 1100 anställda. Det är också nödvändigt av flera andra skäl, t.ex. för att man skall kunna behålla sina duktiga tekniker, ingenjörer, konstruktörer m.fl. När industriministern i sitt svar nu säger att varvskoncernen Celsius inte kan göras ansvarig för att på längre sikt hålla denna nivå, blir jag ytterligt orolig. Det är nu som situationen är så akut. Svackan kommer att finnas där inom de närmaste åren. Det blir en svacka som motsvarar en nedgång med förmodligen ca 300 personer, utöver de 250 anställda som nu varslats. Den ordernivå som finns på varvet om ett par år dyker ner mot ca 30 96 av kapacitetsvolymen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis bara fråga industriministern om han möjligen skulle vilja komma med några bedömningar. Varför vill man inte säkerställa vårt försvars nuvarande och kommande behov?
Herr talman! Det är det tredje statsrådet som, sedan riksdagsstarten, tar till orda om Karlskronavarvets framtid. Förutvarande arbetsmarknadsministern har hänvisat till att länsarbetsnämnden skall ta initiativ till att bilda en samrådsgrupp, som bl.a. skall diskutera vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta en eventuell omställning. Som svar på en fråga från mig meddelade försvarsministern att regeringen står fast vid försvarsbeslutet, innebärande att det t.ex. inte blir några nya fartygsenheter för ubåtsjakt. Göthe Knutson berättade just att försvarsministern beträffande Karlskronavarvets framtid i övrigt hänvisade till dagens interpellationssvar. Det har vi nyligen tagit del av. Liksom tidigare nämnda statsråd har industriministern inga positiva besked att komma med till Karlskronavarvets ledning och personal. Regeringsförklaringen gav inte heller någon antydan till att lösa problemen i Karlskrona, trots att varslen på Karlskronavarvet var offentliggjorda vid det tillfället. Av hittills gjorda regeringsuttalanden kan man uppenbarligen dra den slutsatsen att socialdemokraterna sviker det av regeringen och riksdagen gjorda uttalandet om en rimlig beläggningssituation på Karlskronavarvet. Detta uttalande torde innebära att en rimlig beläggningssituation skall motsvara den produktionsvolym som varvet hade när beslutet fattades våren 1983. Det är samma produktionsvolym som varvet har för närvarande, dvs. ungefär 1 100 anställda. Industriministerns defensiva svar kan jag inte tolka på annat sätt än att en neddragning av produktionsvolymen på Karlskronavarvet är ett faktum. Det är ett dystert besked för de anställda vid Karlskronavarvet, för Karlskrona kommun och för Blekinge. Herr talman! Sedan lång tid tillbaka förekommer som bekant ubåtskränkningar mot vårt land. Vi har inte tillräckliga resurser för att försvara oss mot dessa kränkningar. Eftersom vi inte kan försvara våra gränser på ett fullgott — Prot. 1987/88:10 sätt minskar omvärldens förtroende för vår vilja och förmåga att hålla fast vid — 20 oktober 1987 vår deklarerade neutralitetslinje. Förtroendet rubbas också av det skälet att vårt oberoende när det gäller produktion av örlogsfartyg är i allvarlig fara i och med den aviserade neddragningen på Karlskronavarvet. Kränkningar förekommer runt om hela vår kust. De är intensivast mot våra känsligaste områden. Den främmande makten har en omfattande kapacitet vid sina fientliga operationer mot vårt land. Oftast berörs tre olika områden samtidigt. Det är därför beklämmande att konstatera att regeringen inte tar sitt ansvar för att på ett fullgott sätt skydda våra gränser mot dessa kränkningar. Marinen har en ubåtsjaktsstyrka till sitt förfogande för att försvara en kuststräcka omfattande 270 mil. Det är naturligtvis inte möjligt att med dessa begränsade resurser skydda sig mot den främmande makten i detta avseende — särskilt med beaktande av de omfattande resurser som den främmande makten använder mot oss. Marinen behöver fler fartyg för att kunna bygga upp ytterligare en ubåtsjaktsstyrka. Karlskronavarvet producerar för närvarande enheter avsedda för ubåtsskydd till marinen. Jag tänker närmast på minröjningsfartyg, kustkorvetter och ubåtar. För att stärka vår neutralitetspolitik och med beaktande av samhällsekonomiska skäl är det enligt min mening självklart att Karlskronavarvet borde få utöka produktionen av kustkorvetter och bygga ytterligare en ubåt för marinens räkning. Genom en sådan åtgärd kan den nuvarande personalstyrkan vid Karlskronavarvet behålla kunskapskapitalet, och varvet kan utvecklas i stället för att reduceras och kanske i vissa avseenden raseras. Karlskronavarvet hör till de världsledande inom plasttekniken. Från årsskiftet har varvet, som Göthe Knutson nämnde, inte längre några beställningar med anknytning till denna produktionsteknik beträffande örlogsfartyg. Nedläggning av denna verksamhet kan därför bli följden. Det är slöseri med resurserna om en sådan åtgärd måste vidtas. Kompetensen sjunker. Vi kommer obönhörligen på efterkälken. Den hårda internationella marknaden kräver en ständig utveckling och att man ständigt vidgar sin kompetens. En nedläggning är också bekymmersam därför att framtidens örlogsfartyg med stor sannolikhet i mycket stor utsträckning kommer att produceras i plast. Med tanke på ordvalet i slutet av svaret måste jag också fråga: Är socialdemokraterna på väg att helt avstå från Karlskronavarvet som örlogsfartygsvarv? Och slutligen: Har Sverige råd att riskera sin topposition vad gäller örlogsfartygsproduktion, vilket uppenbarligen kan bli resultatet av regeringens politik.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation, men jag tycker att det är obegripligt att det går så trögt att i praktiken göra något åt radonhusen. Vi har motionerat och interpellerat här i riksdagen i flera år och får varje gång till svar att åtgärder övervägs och prövas och utredningar avvaktas. Mängder av statliga myndigheter är inblandade, men det verkar inte som om de förmådde komma med ett tillräckligt handgripligt material för att underlätta kommunernas praktiska handläggning och för att få de berörda familjerna att förstå att det både är nödvändigt och möjligt att bygga bort radonfaran. När vi för ganska precis ett år sedan diskuterade detta problem här i kammaren, ansåg inte bostadsministern att det behövdes något ökat ekonomiskt stöd till de familjer som drabbats. Det är bra att bostadsministern tänkt om på den punkten. Det är allmänt vedertaget att radonets sönderfallsprodukter, de s.k. radondöttrarna, kan orsaka cancer när de fastnar på dammpartiklar och blir kvarilungan. Sveriges berggrund avger ovanligt mycket radongas. Världsbefolkningen utsätts för ca 15 Bq/m? luft, medan genomsnittet i Sverige är dubbelt så högt. 10 76 av bostäderna har nivåer högre än 100 Bq och 1 96 högre än 400, det gränsvärde för sanitär olägenhet som strålskyddsinstitutet, SSI, satt. Några få hus har upp till 18 000 Bq m? där. Det finns alltså små barn i Sverige som vistas större delen av dygnet i en radonmiljö som är 180 gånger värre än vad gruvarbetare behöver klara av att arbeta åtta timmar i! Följande län har stora radonproblem: Gävleborgs, Göteborgs och Bohus, Jämtlands, Kalmar, Kopparbergs, Skaraborgs, Stockholms, Västernorrlands, Västmanlands och Örebro län. Om det nu vore oerhört komplicerat att åtgärda radonhusen och om det skulle innebära enorma samhällskostnader, så kan man kanske förstå att det tar tid att tänka igenom hur man på bästa sätt skall göra. Men det är tekniskt lätt att bygga om ett radonhus, och samhällskostnaderna är överkomliga. Det enda man behöver göra är att öka ventilationen. Och för att spara uppvärmningsenergi och därmed minska driftkostnaderna bör man investera i en värmeväxlare. Det totala inomhusklimatet blir bättre på köpet och huset värdefullare. Kostnaden är mellan 10 000 och 50 000 kr. per lägenhet. En sådan kostnad kan vara svår att klara av inte minst för en barnfamilj som haft oturen att köpa ett nybyggt radonhus och som redan har höga bostadskostnader. Därför bör samhället betala en del av kostnaderna. Centern har föreslagit en lösning med så litet byråkratiskt krångel som möjligt. Samhället kunde betala hälften av utgifterna över 10 000 kr. Bl. a. med anledning av en motion från centern i våras lyssnade bostadsutskottet i förra veckan på berörda myndigheter och departement. Det är vår förhoppning att riksdagen kommer att anta motionens förslag.

Herr talman! Först och främst är det ett bekymmer att myndigheterna inte uttrycker sig tillräckligt konkret om alla de praktiska möjligheter som finns för att underlätta för kommunerna. Det är riktigt att det är kommunerna som skall handlägga detta, men kommunerna får tydligen inte tillräckligt klara besked från alla våra myndigheter för att på ett smidigt sätt kunna hjälpa människor att åtgärda problemen. Detta är ingalunda ett nytt problem. Redan på 1960-talet upptäckte strålskyddsinstitutet detta problem och slog larm. Då byggdes hus med blåbetong som senare förbjöds, även om det tog lång tid. Under de centerledda regeringarna ordnades med radonlån med anledning av vissa utredningar. Dessa möjligheter till lån tog socialdemokraterna sedan bort. De försämrade i allra högsta grad möjligheterna till lån. De införde s.k. tilläggslån. För cirka ett år sedan diskuterade vi dessa lån, och det sades då att dessa lån inte var särskilt meningsfulla att söka. Sammanlagt har endast tolv sådana lån sökts. Socialdemokraterna försämrade således det hela. Alla dessa utredningar har funnits sedan länge. Den senaste utredningen utgör en mycket bra sammanfattning av de utredningar som finns. Men kunskapen och tekniken har funnits i många år. Men socialdemokraterna har i regeringsställning försämrat för de drabbade familjerna att klara detta ekonomiskt, och socialdemokraterna har inte kunnat se till att myndigheterna underlättat för kommunerna i deras arbete. Jag är glad nu och hoppas att vi äntligen har kommit fram till en lösning som kommer att fungera. Vi får således se om det i nästa budgetproposition föreslås tillräckliga lösningar. Men dessförinnan hoppas jag att riksdagen antar centerns förslag. Då går det ännu fortare.

Herr talman! Vi är överens om att de regler som gäller i dag bara innebär att man kan få lån om huset inte redan är belånat till sitt fulla värde. De flesta människor anser att detta är så krångligt och att lånet är av så litet värde att det inte är någon idé att söka detta lån. Hittills har tolv sådana lån utbetalats. Jag vet inte hur många s.k. radonlån som utbetalades, men jag är nästan säker på att det var fler. Människor ansåg att dessa lån var mer värdefulla. Jag vill ändå hålla med bostadsministern om att det socialdemokratiska partiet är lika månt som något annat parti om att radonfaran skall tas bort. Därför hoppas och tror jag nu att socialdemokraterna också kommer att vara så handlingskraftiga att de kan styra myndigheterna på ett sådant sätt att något äntligen händer. Vi är också helt överens om att det bör införas ett ; betydligt bättre lån — ett lån som är bättre än det som vi genomförde och bättre än det, enligt min uppfattning, försämrade lån som socialdemokraterna infört.

Herr talman! Chefsjustitieombudsmannen Per-Erik Nilsson har i skrivelse till kammaren den 23 juni 1987 anhållit om entledigande från uppdraget att vara chefsjustitieombudsman. Kammaren har vid plenum den 7 oktober 1987 bifallit Nilssons anhållan. JO-delegationen har berett frågan om val av en ny chefsjustitieombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. Såsom ordförande i JO-delegationen vill jag uttala vår tillfredsställelse med att det uppnåtts enighet i detta viktiga ärende. Denna enighet måste anses vara särskilt värdefull i den uppkomna situationen för det så betydelsefulla JO-ämbetet. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från den 1 november 1987 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till chefsjustitieombudsman väljer ordföranden i arbetsdomstolen Claes Eklundh.

Herr talman! Vibrationerna från gårdagens debatt om det politiska ansvarets vara eller inte vara sitter väl fortfarande delvis kvar i kammarens väggar. Denna kammare skall vara den politiska och den offentliga debattens fokus och centralpunkt. Det är här som vårt parlamentariska partisystem skall visa sin styrka och sin vitalitet. Men det som hänt under de senaste veckorna har samtidigt visat hur svårt det faktiskt är att stärka den parlamentariska debatten. Nyheten om den livstidsdömde spionen Berglings promenad bort från rättvisan blev känd onsdagen den 7 oktober. Dagen därpå — torsdagen den 8 oktober — begärde jag i en skrivelse till talmannen att en särskild debatt skulle ordnas i riksdagen under någon av de allra närmaste dagarna. Men så blev det inte. Talmannen tolkar reglerna, vilket jag inte har någon invändning mot, så att enighet måste föreligga mellan alla partier, och genom att socialdemokraterna vägrade en snabb debatt, kom denna inte att äga rum förrän i går, tisdagen den 20 oktober, dvs. cirka två veckor efter den händelse som faktiskt skulle diskuteras. Så här får det, enligt min mening, inte vara. Regeringspartiet skall inte på detta sätt kunna blockera oppositionens möjligheter att snabbt få till stånd en debatt i en aktuell fråga i parlamentet. Sverige torde vara det enda parlament i västvärlden där regeringen på detta sätt kan vägra och undvika snabba debatter. Jag hoppas, herr talman, att det inträffade kan leda till en diskussion, som så småningom kan leda till en omprövning av dessa förhållanden. Skall denna kammare vara den politiska debattens centrum, krävs att vi också får en möjlighet att snabbt — omedelbart — föra debatten just här. Annars kommer den utveckling som vi redan har sett — där debatten förskjuts mot presskonferenser, utspel och medieframträdanden — att bli än mer tydlig. Det tror jag skulle försvaga svensk parlamentarism. Det borde långsiktigt inte ligga i något av våra riksdagspartiers intresse. Herr talman! Under de senaste månaderna har utvecklingen av förbindelserna mellan öst och väst fångat vårt intresse. Jag tänker på betydelsen dels av dets.k. principavtalet mellan USA och Sovjetunionen om avskaffande av landbaserade medeldistansrobotar, dels av den östtyske partioch statschefen Erich Honeckers besök i Västtyskland. Den europeiska säkerhetens arkitektur kommer att förändras, skrev historikern Michael Stärmer i en kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung i slutet av förra veckan. På kort sikt tror jag att han har fel. Men på lång sikt kan det inte råda något tvivel om att han faktiskt har rätt.

Och i dag kan vi konstatera att det var moderationens och tillförsiktens, icke desperationens och svartsynens, röster som fick rätt i debatten. Under ett decennium har Europa levt i skuggan av dessa robotstrider och missildebatter. Det var i början av 1977 som Sovjetunionen började placera ut de moderna och träffsäkra s.k. SS 20-robotar som av olika västeuropeiska regeringar snart kom att uppfattas som ett nytt och mycket farligt hot. Sovjet sätter Västeuropa under ett nytt kärnvapentryck, hette det. Det vädjades till Moskva om besinning och behärskning med dessa nya vapen. Men vädjandena var förgäves. Utplaceringen av det ena SS 20 batteriet efter det andra fortsatte, år efter år. I slutet av 1979 såg sig NATO-staterna föranledda att fatta det som kom att kallas dubbelbeslutet. Å den ena sidan ville de ha förhandlingar med Sovjet om att få bort dessa vapen. Å den andra sade de att om detta inte skulle lyckas, skulle de själva i slutet av 1983 börja placera ut egna landbaserade medeldistansrobotar som ett svar på Sovjetunionens SS 20-robotar. I slutet av 1981 kom USA:s president med ett mycket konkret och radikalt förslag, den s.k. nolloptionen. President Reagan ville ha bort alla landbaserade medeldistansrobotar över huvud taget, alla sovjetiska SS 20, alla amerikanska s.k. Pershing 2-robotar och landbaserade kryssningsrobotar. Det var ett mycket radikalt förslag, som möttes med misstro i många kretsar. Från inte minst den europeiska fredsrörelsen hävdades att Reagan genom att ställa målet så högt som han gjorde i själva verket ville sabotera möjligheterna till en realistisk förhandlingslösning. I dag har vi facit i hand. Nolloptionen från 1981 — kompletterad med ytterligare en nolla för vissa robotar med något kortare räckvidd — håller på att bli uppgörelsen 1987. Det kan kännas svårt att erkänna, men faktum är att västalliansen och Ronald Reagan i denna fråga åstadkommit mer än vad stora delar av den europeiska fredsrörelsen ens vågade kräva. Det har sin betydelse för framtiden. Det visar att uthållighet ibland kan ge resultat. Det visar att principfasthet ger utdelning, och det visar att styrka ger bättre resultat än svaghet. Vi går nu mot ett nytt toppmöte. Jag tillät mig att förutspå det i denna kammare redan i början av detta år.

På sina håll talar man i dag om en ny avspänningsperiod. Men då tror jag att det finns anledning att höja ett varningens finger, icke minst mot bakgrund av att gårdagens domedagsprofeter ofta ser ut att bli morgondagens avspänningsevangelister. Vindflöjeln är och förblir en dålig vägvisare när det gäller bedömningen av den internationella utvecklingens inriktning. Michail Gorbatjovs ”perestrojka” är ett nödvändigt försök att modernise ra ett samhällssystem som stelnat så till den milda grad att Sovjetunionens själva supermaktstatus riskerar att komma i fara. Lyckas han, kan Sovjetunionen bestå eller t.o.m. vidareutvecklas som en stark och mäktig supermakt med alla de anspråk som detta medför. Lyckas han inte, kommer gapet till väst att fortsätta att öka och Sovjetunionen mer och mer att förfalla till ett övermilitariserat samhälle i allt tydligare nedgång. ”Glasnost” och ”perestrojka” innebär en ny öppenhet i Sovjetunionen. Det hälsar vi med glädje. Det innebär också att nya små fönster öppnas för vissa av de människor som med sådant mod slagits för sina egna och sina bröders och systrars fundamentala rättigheter. Det hälsar vi med än större glädje. ”Glasnost” och ”perestrojka” innebär dock inte att sovjetstatens grundläggande säkerhetskrav förändras eller att de eviga ryska säkerhetssträvandena i olika riktningar nu plötsligt har upphört. Michael Stärmer skrev om den europeiska säkerhetens förändrade arkitektur. Och då handlade det långt mindre om att vi nu är på väg ut ur de europeiska missilkrisernas och missildebatternas decennium än om att vi är på väg in i ett skede då grundläggande frågor om framtiden i Centraloch Östeuropa sannolikt måste ställas på nytt. Ty de statsskal som sovjetmakten där byggt börjar att se allt tunnare ut — den nya samtyska medvetenhetens DDR, den allt djupare samhällskrisens Polen, det förstelnade partiväldets Tjeckoslovakien. Där det förut talades om en ”järntriangel” som bar upp sovjetmaktens framskjutna positioner i Europas hjärta, finns det i dag anledning att tala om de allt rostigare och allt instabilare konstruktionerna. Dagens Europa är icke morgondagens. Det konstaterar vi alla när vi diskuterar det alltmer betydelsefulla västeuropeiska integrationsarbetet. Men det gäller i minst lika hög grad när vi försöker att följa vad som händer i Centraloch Östeuropa. Jag har i många år efterlyst en klarare svensk Europapolitik. Och i någon mån har jag blivit bönhörd under de allra senaste åren. Det pågår ett europeiskt uppvaknande i svensk utrikespolitik, och det gläder mig synnerligen. Men det vi sett får bara vara början. Vår EG-politik måste få sin strategi. De vackra fraserna måste förses med innehåll och översättas i handling, förhandlingar och resultat. Ty kommer Sverige inte med i det alltmer betydelsefulla västeuropeiska samarbetet, riskerar vi att bli en stagnerande periferi till ett allt vitalare Europa. Det får inte inträffa. Vi måste också få en klarare politik gentemot ”det andra Europa”, som utgår från att dessa stater måste förändras och att dessa nationer måste få nya möjligheter, om vi skall kunna bidra till att bygga en varaktig europeisk fred. Herr talman! Bara för någon vecka sedan kunde Veckans Affärer på sitt omslag förkunna, som man uttryckte det, att ”Happy Days Are Here Again” isvensk ekonomi. Det var då det. Sedan dess har vi dels upplevt osäkerheten under de allra senaste dagarna på den svenska och på de internationella aktiemarknaderna, dels kunnat ta del av främst konjunkturinstitutets prognos om den svenska ekonomins utveckling under 1987 och 1988. Den s.k. tredje vägens ekonomiska politik syftade, som vi kommer ihåg, till att varaktigt ta Sverige ur de bytesbalansproblem som vi haft sedan mitten av 1970-talet. Orsakerna till dessa problem känner vi till: den våldsamma kostnadsexplosionen i mitten av 1970-talet, de kraftiga förskjutningarna i världspriser på olika varor som medförde att priset på det vi sålde till andra länder sjönk kraftigt, medan priset på det vi köpte av andra länder steg lika kraftigt. Och resultatet vet vi också. År efter år gick nationen Sverige med stora och ibland växande underskott. Det var dessa problem som den s.k. tredje vägens ekonomiska politik skulle ta oss ur — efter det att man avvisat den väg som vi föreslagit — genom att hösten 1982 lägga en jättedevalvering av den svenska kronan på 16 9o ovanpå den stora devalvering med 10 96 som hade gjorts året innan. I början gick det bra. Det gör det nästan alltid med devalveringar. Att det t.o.m. gick mycket bra — för det gjorde det — berodde på att världsekonomin samtidigt vände uppåt. Sverige lyftes av den uppåtgående världskonjunkturens flodvåg. Men glädjen tog slut. Redan 1985 började kristecknen komma tillbaka. Och att det trots allt blev ett överskott gentemot omvärlden 1986 på ca 8 miljarder berodde enbart på att oljepriserna, dollarn och de internationella räntorna det året sjönk mycket kraftigt. I år pekar alla tecken och alla prognoser på att det blir ett nollresultat för Sverige vad gäller bytesbalansen. Exporten utvecklas på många områden sämre än vad man hade anledning att förvänta sig, och importen blir betydligt mycket högre än vad det är möjligt för oss att långsiktigt bära. För nästa år tror konjunkturinstitutet att det blir ett underskott på närmare 10 miljarder — detta trots att de antaganden om främst löneutvecklingen som konjunkturinstitutet gör i sina prognoser är mycket modesta. Därmed, herr talman, är vi faktiskt på väg tillbaka till bytesbalansproblemen. Ett hyggligt överskott 1986, ett nollresultat 1987 och farhågor från regeringens eget konjunkturinstitut om ett stort underskott 1988 — vart utvecklingen i så fall är på väg är tyvärr alltför uppenbart. Den tredje vägens ekonomiska politik är på väg att i en cirkelrörelse föra oss tillbaka till just de bytesbalansproblem som den skulle ta oss ur. För oss alla borde det vara en viktig uppgift att förhindra att Sverige hamnar i en situation där stora och växande underskott i bytesbalansen gör att vi kommer att få allt svårare att klara de övriga målen för den ekonomiska politiken: den fulla sysselsättningen, den stabila kronkursen, den regionala balansen och mycket annat. Jag hade väntat mig — och det tror jag gäller för övriga oppositionspartier också — att regeringen till denna höstriksdag skulle ha presenterat inte bara sina bedömningar utan också sina förslag till åtgärder. Så har nu inte blivit fallet. Allt vi har fått är en skrivelse med besked om att det inte blir något mera. Ändå vet vi hur viktig inte minst avtalsrörelsen 1988 är för att klara den långsiktiga balansen. Och LO-chefen Stig Malm har genom olika uttalanden gjort klart att han inte ser några förutsättningar för att klara en rimlig avtalsrörelse med oförändrade skattesatser. Han har enligt min mening alldeles rätt i sin analys, även om han har fel beträffande sina förslag om bl.a. höjda arbetsgivaravgifter. I januari i år föreslog vi moderater att en grund för avtalsrörelsen 1988 skulle läggas genom att dels den beslutade höjningen av arbetsgivaravgifterna med 1,3 9 togs tillbaka, dels marginalskatterna sänktes med fyra fem procentenheter. Från framför allt folkpartiet lades fram förslag av i princip samma innehåll. Vårt förslag framstår som än angelägnare hösten 1987 än vad det var våren 1987. Jag syftar då dels på den dystra prognos som konjunkturinstitutet har lagt fram och som jag nyss refererat, dels på de uttalanden som har gjorts av arbetsmarknadsparterna, bl.a. men inte enbart LO, om nödvändigheten av att faktiskt justera skattesatserna. Regeringens linje — om den skall kunna tolkas — är tydligen att möta denna situation utan någon politik alls just nu. Det tror jag är äventyrligt.

Det är nu som vi måste agera för att klara problemen under kommande år. Agerar vi inte nu tar vi på oss ett ansvar som sträcker sig långt fram i tiden. Jag är optimist om Sveriges framtidsmöjligheter. Jag tror att vi har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att med ny teknik, nytt företagande och ny framtidstro kunna komma in i en period av stabil tillväxt och nya möjligheter. Men det kräver på viktiga punkter en förändrad politik. Det kräver en annorlunda politik än vad den socialdemokrati som är så tydligt bunden vid gårdagens idéer kan åstadkomma. Främst tänker jag på fyra områden. För det första: Vi måste sänka skattetrycket. Under en socialdemokratisk regering som lovat oförändrat skattetryck har detta nu höjts från ca 50 26 år 1982 till enligt prognoserna ca 56 96 år 1988. Det är ett klart löftesbrott och en tydlig broms på Sveriges möjligheter att utvecklas. Den utvecklingen måste vändas, och den uppgiften klarar aldrig en socialdemokratisk regering. För det andra: Vi måste frigöra tjänstesektorn genom att avmonopolisera inte minst vården och omsorgen. Socialdemokraterna bromsar faktiskt ny vård och ny omsorg samt nya möjligheter för dem som i dag bara har den offentliga sektorn att välja på som arbetsgivare. Man hart.o.m. gått så långt att man genom den s.k. folkrörelseutredningen nu föreslår nya förbud mot nya former av vård och omsorg. Vi måste avmonopolisera och frigöra för att skapa möjligheter för t.ex. föräldrakooperativ i barnomsorgen eller enskilda vårdhem och ålderdomshem i äldreomsorgen. Den uppgiften klarar aldrig en socialdemokratisk regering därför att den inte vill. För det tredje: Vi måste stärka skyddet av det enskilda ägandet. Socialdemokraterna anser att den politiska makten har rätt att bara ta av t.ex. pensionsspararnas pengar, vilket var fallet förra året. Och den som anser sig ha rätt att ta ett en viss dag, anser sig förmodligen också ha rätt att ta ett annat en annan dag. Vi måste stärka skyddet av det personliga ägandet. Vi måste också vidga ägandet — inte från de stora företagen till de stora institutionerna, inte från staten till fonderna, utan från stora företag, stora kommuner, stora staten och de stora fonderna till vanliga familjer och vanliga löntagare. Den uppgiften klarar heller aldrig en socialdemokratisk regering därför att den inte vill. För det fjärde: Vi måste öppna upp Sverige mot Europa. Vi måste säkra ett så nära, omfattande och varaktigt deltagande för vårt Sverige i det europeiska samarbetet som över huvud taget är möjligt. Den uppgiften kräver en vidsyn som jag tyvärr inte tror att socialdemokratin — trots en positiv utveckling under detta år — i det längre perspektivet är mäktig. Att säkra utvecklingen för svensk välfärd är en uppgift både på kort och på något längre sikt. På kort sikt krävs de förändringar av skattepolitiken som jag har nämnt nyss — för att klara avtalsrörelsen 1988 och lägga grunden för ekonomin under de närmaste åren. På något längre sikt krävs en politik som tar sig an de fyra uppgifter som jag har nämnt. Det är en politik som vi moderater står för men som jag inte tror att socialdemokratin är mäktig. Herr talman! Denna höst är icke minst de stora partimönstringarnas höst. Inför nästa års val och den valrörelse vi kommer in i lägger våra stora partier fast riktlinjerna för den politik de vill föra för Sverige om de får väljarnas förtroende. Så skedde på den socialdemokratiska partikongressen i slutet av september. Så skedde på folkpartiets landsmöte i början av denna månad. Och så kommer att ske på den stora partistämma vi moderater inleder nere i Malmö nu på fredag. Socialdemokraterna blickade bakåt. I fråga efter fråga innebar den socialdemokratiska kongressens beslut snarast ett återfall i 1960 och 1970-talens modeller och mönster. Politiska bedömare och andra som nära följde kongressen och dess förhandlingar föreföll eniga om att den markerade en förflyttning åt vänster av den socialdemokratiska politiken. Det handlade om att stärka de offentliga monopolen, och det oavsett om det handlar om vården av barn eller rätten till eterns utrymme för fri radio och TV. Det handlade om att de facto bereda vägen för fortsatta höjningar av skattetrycket. Trots att skattetrycket höjts från ca 50 till ca 55 96 i dag tyckte kongressen inte alls att det behövdes några spärrar för ytterligare höjningar och därmed ytterligare löftesbrott. Det handlade om att fortsätta marschen mot den s.k. ekonomiska demokrati som hitintills gett oss de berömda löntagarfonderna. Och nu skall nästa steg i denna process tas genom att delar av pensionspengarna i AP-fonderna skall användas på börsen för att bygga ut det kollektiva ägandet och den kollektiva makten. Därmed överges det löfte som Tage Erlander en gång gav, och delar av pensionstryggheten kastas in i aktiebörsernas alltmer svårberäkneliga spel med miljarder. På punkt efter punkt var det en politik som sökte sig tillbaka till gamla dogmer och lösningar. Om friheten och behovet av frigörelse hördes inte mycket. Om valfriheten än mindre. Och den rättvisa som de dyrköpta affischpelarna, som vi har sett uppsatta runt om i landet de senaste veckorna, berättat om är förbehållen dem som anpassat sig till den modell som denna gamla socialdemokrati erbjuder. Jag tror att det var Hans Cavalli-Björkman som skrev, att man nog fick vara burhöna för att få ökad frihet genom den politik som kongressen lade fast — förvisso ett tillspetsat uttalande, men alls icke utan en kärna av sanning. För oss på den borgerliga sidan — folkpartiet, centern och vi moderater — blir uppgiften att forma ett slagkraftigt alternativ lättare ju tydligare socialdemokratin binder sig vid sina gamla föreställningar. Och förutsättningarna är goda. Visst finns det punkter som kommer att skilja de beslut som fattades vid folkpartiets landsmöte från dem som jag tror kommer att fattas vid vår partistämma. Och samma sak kommer att kunna sägas när man gör en jämförelse med de beslut som fattades vid centerns riksstämma nere i Borgholm i somras. Underligt vore det annars. Men det förändrar alls inte det faktum att jag tycker att vi faktiskt kommit en god bit på väg mot det som jag efterlyste i avslutningsdebatten i denna kammare i våras, nämligen ett bättre fungerande borgerligt samarbete. Och då talar jag om ett samarbete där sakfrågorna betyder mer än symbolgesterna. För oss moderater är uppgiften att försöka staka ut kursen för de kommande åren viktig. Vi kommer att mötas där nere i Malmö som det parti som är den klaraste företrädaren för de idéer och de visioner som världen över håller på att lägga grunden för en ny era av möjligheter och utveckling. För oss är det viktigt att visa hur välfärden kan utvecklas och göras bättre genom att enskilda ges större valfrihet i livets alla skiftningar. Det är här som de verkligt spännande och betydelsefulla sociala reformprojekten för resten av detta sekel ligger — och det är vi moderater som står för dem. För oss är det viktigt att försöka att återupprätta en skola och en utbildning som ger kunskaper med kvalitet. Att det kräver bl.a. bra böcker och rejäla betyg borde vara en självklarhet. Få saker är viktigare i den övergång från det som kallats industritill det som kallas informationssamhälle än att ge framför allt den kommande generationen rejäla, gedigna, kvalitetsmässigt solida kunskaper. För oss är det också viktigt att återupprätta förtroendet för rättsstaten. Om det talade jag i går, även om intresset för debatt om sakfrågor då föreföll skäligen begränsat. Kriminalvården, polisen, rättsväsendet — det finns mycket som måste göras för att återupprätta förtroendet. Jag hoppas att den nya justitieministern är beredd att fri från alla det förflutnas fördomar och strider också pröva de olika förslag vi moderater lagt fram. För oss moderater är också arbetet med att skydda vår natur och trygga vår miljö allt viktigare. Men vi tror inte att det gynnas av att man säger nej till ny teknik och nej till den tillväxt som ger oss denna nya teknik. Med miljöavgifter, med respekt för enskilt ansvarstagande, med europeiskt samarbete och med skärpta krav på olika utsläpp kan vi fortsätta arbetet med att förbättra vår miljö. Få saker är viktigare. För oss förblir också den yttre säkerheten viktig. Att förhindra att styrkan i det försvar som är neutralitetslinjens yttersta värn inte faller ytterligare. Att värna våra gränser med alla till buds stående medel. För oss är omvärlden alltmer betydelsefull. Sveriges framtid ligger i ett allt närmare samarbete på samhällslivets alla områden med andra nationer. Där kommer vi moderater att ange vägarna. Vi vill, herr talman, ge Sverige nya vägar och nya visioner samt visa vägarna in i vad jag är övertygad om kan bli en ny värld och ett bättre samhälle. Möjligheterna finns — och de är stora. Men möjligheter kan försittas. Att förhindra att Sverige försitter möjligheterna, det är vår viktigaste uppgift.

Herr talman! Till dramatiken under de senaste dagarna hör inte bara justitieministerns avgång i Sverige utan också det kraftiga raset på aktiebörser runt om i världen. För första gången på flera år får vi en illustration till att aktiesparande faktiskt är riskvilligt sparande. Även om en nedgång på börsen aldrig är önskvärd kan detta ändå vara en nyttig påminnelse både för nya aktiesparare och för många som har riktat en onyanserad kritik mot aktiesparandet. Börsnedgången har sitt ursprung i USA och i obalanserna i den amerikanska ekonomin. Den amerikanske finansministerns snabbt avbrutna visit i Sverige visar en del av dramatiken i skeendet. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur detta kommer att påverka världsekonomin. Alldeles oavsett denna utveckling finns det emellertid, mitt i den svenska högkonjunkturen, varningssignaler som vi har anledning att ta på allvar. Regeringen har i sin skrivelse till riksdagen i förra veckan om den ekonomiska utvecklingen påvisat hur angeläget det är att lönekostnadsökningarna nästa år begränsas till omkring 3 26. Det skulle ge snabbare tillväxt, lägre arbetslöshet och inflation, bättre konkurrenskraft och därmed ökad export och bättre balans i utrikesbetalningarna. Samtidigt är det uppenbart att det med de förutsättningar som gäller för nästa års avtalsrörelse nästan är omöjligt att tänka sig att lönekostnadsökningarna skall stanna på 3 26. Redan den beslutade höjningen av arbetsgivaravgifterna tar en tredjedel av det utrymmet i anspråk och lämnar 2 96 för parterna att förhandla om och för löneglidning. Enligt folkpartiets uppfattning måste förutsättningarna förändras om det skall finnas åtminstone en teoretisk möjlighet att nå ett så lågt avtal som både regeringen och vi anser önskvärt. Om det skall kunna bli låga nominella löneökningar men ändå en viss reallöneökning efter skatt för löntagarna krävs dels att höjningen av arbetsgivaravgifterna inte genomförs, dels att marginalskatterna sänks. Vi framförde det förslaget i våras. Det avvisades då av riksdagsmajoriteten. Men utvecklingen sedan dess och bedömningar som nu kan göras inför nästa års avtalsrörelse understryker betydelsen av att det genomförs och att det görs nu. Det var mot den bakgrunden — och sedan vi, från finansdepartementet, fått klart för oss att regeringen inte hade för avsikt att lägga fram något förslag i höst — som vi på riksmötets första dag lade fram en motion med detta innehåll. Riksdagsordningen ger som bekant möjlighet att motionera ”med anledning av händelse av större vikt”. Det är med den allra största förvåning vi har mottagit beskedet att talmannen efter samråd med förste och tredje vice talmännen — och jag förmodar att de i sin tur har haft diskussioner med resp. partiledningar — vägrat att remittera motionen. Den märkliga bedömning som gjorts är alltså att ingenting har hänt som nu skulle ge motionsrätt. I riksdagen verkar det faktiskt bara vara vi i folkpartiet som tar regeringens ord och mål på allvar. Andra, inkl. socialdemokraterna själva, tar tydligen regeringens mål för löneoch prisutvecklingen mer som ett skämt. Herr talman! Utvecklingen under de senaste åren har lett till ett successivt höjt skattetryck. Om man ser på de totala skatterna uttryckta som andel av bruttonationalprodukten, så har den stigit från ca 50 96 1985 till över 55 90 i år och, enligt konjunkturinstitutets bedömning, till drygt 56 90 nästa år. På tre år, mellan 1985 och 1988, beräknar konjunkturinstitutet att de direkta hushållsskatterna, uttryckta som andel av bruttonationalprodukten, höjs med närmare 2 procentenheter eller med nästan 20 miljarder kronor. Regeringen har under flera år, i varje fall sedan valet 1985, sagt att skattetrycket inte bör höjas. Just 1985 uppgick skattetrycket alltså till ca 50 90, och i år är det över 55 90. Vid den socialdemokratiska kongressen menade statsministern att det framöver i varje fall skulle bli svårt att fortsätta att höja skatterna. Jag måste mot bakgrund av Ingvar Carlssons uttalanden om oförändrat skattetryck fråga honom: Vad betyder det? Gäller löftet från 1985 om att skattetrycket skall ligga kvar på 50 26? Eller betyder oförändrat skattetryck dagens 55 96? Eller betyder den socialdemokratiska kongressens uttalande om att det kan bli svårt att höja skattetrycket att det är fritt fram bara dessa svårigheter kan övervinnas? Regeringen har ju under senare år verkligen visat prov på sin förmåga att övervinna just de svårigheterna. Vi är från folkpartiets sida beredda att försvara höga skatter. De behövs för att klara välfärden. Men när vi säger att vi har nått skattetaket så menar vi det också. Vi kan inte bara fortsätta att höja taket år efter år som socialdemokraterna gör. Nu är det dags att vända den utvecklingen. Och det första steget bör tas redan nästa år med lägre marginalskatter. Herr talman! I somras presenterade socialstyrelsen en rapport som heter Att bo på institution. Den visar en verklighet som vi i folkpartiet länge arbetat på att förändra: Närmare 130 000 människor i Sverige lever på institutioner. Bara hälften av dem har ett eget rum. Var fjärde bor i trebäddsrum eller större. De flesta har inga egna möbler i rummet. Bara en bråkdel kan välja när och vad de vill äta. Rapporten pekar på en skriande orättvisa: Människor som redan genom sitt institutionsboende har sin frihet kraftigt beskuren får inte ens fatta enkla beslut om sin egen tillvaro. Andra bestämmer om deras liv på ett sätt som för alla oss andra vore otänkbart. Vad som finns bakom den här rapporten är en del av vad vi kallar det glömda Sverige. Sverige är en välfärdsstat, men mitt ibland oss lever människor vid sidan av, människor som hamnat i skuggan, som glöms bort när beslut fattas och resurser fördelas. Ett annat exempel på dessa avsidestagna är många familjer med handikappade barn. När en arbetsgrupp i folkpartiet i somras presenterade en rapport om dem var vittnesmålen många: om svårigheter att få familjens rättigheter tillgodosedda, om knappa ekonomiska resurser, om ovilja från myndigheternas sida att anpassa lösningarna till familjens konkreta situation, om strider för att få hjälpmedel, om svårigheter att få avlösning. Som medborgare, medmänniska och liberal tycker jag det är en av våra mest angelägna uppgifter att gemensamt se till att dessa tappra och starka familjer får allt stöd för att klara sina uppgifter. Det smärtar mig oerhört när jag gång efter annan får erfara att vi misslyckas med detta. Det är nog bra, tänker nu en del, att folkpartiet engagerar sig för dessa grupper, men vem är emot? Alla vill väl att de avsidestagna, de glömda, skall få det bättre. Tyvärr har vi motståndare, men våra motståndare för sällan striden med blanka vapen. I tysthet gör de andra prioriteringar. De tycker att allt annat är så mycket viktigare att det glömda Sverige får vänta. Allt som är önskvärt ryms naturligtvis inte i statens budget. I det läget har vi i folkpartiet velat satsa på bättre stöd till familjer med handikappade barn och på en snabbare förändring av långvården, så att alla skall få rätt till eget rum senast i mitten av 1990-talet. Regeringen har i stället prioriterat en förbättring av delpensionen. Det är typisk borgerlig politik att ställa dessa saker mot varandra, sade Ingvar Carlsson till mig när vi debatterade i Eskilstuna i våras. Må så vara. Men när vårriksdagen var slut och alla beslut var fattade hade delpensionen höjts men våra förslag avvisats. Ingvar Carlsson och hans partivänner får ursäkta, men just så ser det glömda Sveriges fiender ut: som en regering som inte har kraft att prioritera så att i första hand de avsidestagna får bättre stöd. Herr talman! Det finns flera tecken på en skärpning av den svenska flyktingpolitiken. Då tänker jag inte bara på signalerna från Sjöbo. Jag noterar också den attityd som kommit till uttryck i invandrarverkets petita. Där framhålls att flyktinginvandringen måste anpassas till kommunernas sammanlagda flyktingmottagande. Det skall, enligt verket, åstadkommas genom bl.a. ”ökad gränskontroll och åtgärder mot passlöshet”. Resonemanget förs som om det var i Sverige vi bestämde hur många flyktingar det skall finnas i världen. Och som om vi skulle säga till dem som flyr från förtryck och förföljelse: Se till att ni har passen i ordning innan ni ger er av! Hur naiva får svenska myndigheter och politiker vara? Det måste bli ett slut på den naivitet, aningslöshet och inskränkthet som vi ser alltför många prov på. Sverige är ett av jordens rikaste länder. Vilka, om inte vi, skall ha råd att ge människor på flykt en ny livschans? Visst har vi problem och besvärligheter att tampas med. Men vi måste sätta dem i relation till de problem och besvärligheter som andra människor på jorden möter. Visst är det svårt med bostadsbrist, men den kan aldrig vara ett skäl att skicka tillbaka en människa till tortyr. Visst kan det kosta att ge dem som kommer till Sverige svenskundervisning, men det är ett överkomligt pris jämfört med det mänskliga lidande som följer i förtryckets spår. Visst finns det mycken ofärd i det svenska samhället, men den kan aldrig motivera att vi tvingar människor att återvända till en plats där de riskerar att förlora livet. Detta är grundläggande insikter som vi alla i denna kammare har ansvar att föra ut till medborgarna i vårt land. ”Alla, inte bara några, ska kunna välja sjukhus, vårdcentral och läkare!” Så står det på stora affischer som socialdemokraterna satt upp runt om i Sverige. Kan det verkligen vara sant, måste man fråga sig, att socialdemokraterna äntligen har insett behovet av ökad valfrihet inom den sociala sektorn, att det är medborgarna — och inte politikerna — som skall avgöra vilken form av vård, omsorg och utbildning som passar den enskilde bäst? Nej, tyvärr är det inte så väl. Då socialdemokraterna säger att den enskilde skall ha rätt att välja läkare eller daghem, försöker de antyda att i socialdemokratins Sverige finns den valfriheten medan det i ett borgerligt styrt Sverige är plånboken som avgör vilken valfrihet man har. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom. I socialdemokratins Sverige kan bara den som har gott om pengar skicka barnen till privatskola, anlita privat sjukvård som står utanför sjukförsäkringen eller välja ett helt privat barnomsorgsalternativ. Men det är just det vi i folkpartiet vill ändra på. Vi vill ge större valfrihet åt alla oavsett inkomst. För att det skall fungera måste finansieringen huvudsakligen ske genom skatter, socialförsäkringar eller motsvarande. Ingvar Carlsson vet att det är så här vi ser saken. Men när han talade inför den socialdemokratiska partikongressen nyligen sade han att ”den amerikanska sjukvården framhålls ——-- som ett föredöme”. Därmed vill han naturligtvis framkalla en känsla hos lyssnarna att det skulle finnas de i Sverige som vill ha ett system med helt privatfinansierad och starkt segregerad sjukvård. Ingen företrädare för de partier som finns här i kammaren förordar såvitt jag vet ett sådant system. Jag vill därför fråga statsministern: Vad eller vem syftade han på i sitt kongresstal? Ingvar Carlsson påstod också att det finns debattörer i USA som framfört tanken på sjukvård som ”en medborgerlig rättighet — en tanke”, fortsatte Ingvar Carlsson, ”som väckte ett ramaskri i borgerliga kretsar, när jag framförde den på LO-kongressen i fjol”. Låt mig också fråga Ingvar Carlsson: Vem i borgerliga kretsar har upphävt ett ramaskri när någon velat betrakta sjukvården som en medborgerlig rättighet? Ingvar Carlsson är på många sätt en förträfflig person, men han har en sällsynt förmåga att i anföranden inför sina egna kasta ur sig påståenden om sina meningsmotståndare som helt saknar täckning. Det vore skönt om Ingvar Carlsson kunde upphöra med den typen av pajkastning. Den bidrar inte till att skapa respekt för politiker och politisk debatt. Vad debatten om den sociala servicen handlar om är inte huruvida vi är för eller emot den offentliga sektorn eller de offentliganställda. Debatten handlar om ifall enskilda alternativ inom vård, omsorg och utbildning skall stimuleras eller motarbetas. I enskild regi kan en annorlunda verksamhet prövas. Det har ofta skett på skolans och sjukvårdens områden. Verksamheten drivs i en form som lockar fram många människors engagemang och ansvarskänsla. Det lilla företaget erbjuder i det avseendet ofta en unik miljö. För mig som vuxit uppi ett litet företag är detta självklart. För dem som har en annan bakgrund verkar det ofta alldeles obegripligt. Varför kan inte samma sak organiseras fram inom den offentliga sektorn? frågar de med äkta förvåning. Statsministern kanske minns att jag i vår debatt i våras berättade om två förskollärare i Malmö som startat daghemmet Lyckan och om Emma, Sebastian, Andreas och alla de andra ungarna som trivs på det dagiset. Lyckan är ett av de 70 dagis som hotas av nedläggning om den nyligen framlagda folkrörelseutredningen får som den vill. När utredningens betänkande publicerats skrev de bägge förskollärarna till mig och berättade varför de vill fortsätta som hittills. Jag citerar ur deras brev: ”Som Lyckan drivs i dag sitter vi i styrelsen och har full insyn i verksamheten. I stället vill man ombilda förskolan till ett föräldrakooperativ där vi som anställda helt utestängs från föreningen och styrelsen. Detta skulle innebära att vi som en gång startade verksamheten och byggde upp den med våra ideal, mål och riktlinjer inte längre ska få påverka detta. Det känns i detta läge meningslöst att med glädje ha lagt ner 100-tals timmar av obetalt arbete för att göra detta till ett drömdagis när det sedan bara ska tas ifrån OSS.” Det är för mig fullständigt obegripligt varför det skulle vara förbjudet för några förskollärare att starta och driva ett dagis. Bara om den barnomsorg de erbjuder är bra kommer föräldrar att utnyttja deras tjänster. Carina Hansson och Britt-Mari Nilsson — det är ju så de heter — visar i sitt brev en del av hemligheten med enskild verksamhet. Hos Britt-Mari och Carina lockar den fram ett engagemang, en arbetsvilja och en kreativitet, som hos just dem kanske aldrig får samma chans att blomma ut om de är anställda. Men alla är inte födda till företagare. Andra trivs bättre med att vara anställda. Det finns säkert fler vars bästa sidor kommer till sin rätt i just den rollen. Därför behövs både-och, både företagare och anställda, också bland dem som är verksamma inom den sociala sektorn. För både konsumenter och producenter är det bättre med mångfald än med monopol. Jag har många gånger tagit upp enskilda fall för att illustrera tankegångar och effekter av politiska beslut. Ingvar Carlsson och andra socialdemokrater brukar kritisera mig och säga att detta är osakligt. Jag har svårt att förstå den kritiken. Det måste vara viktigt att se vilka effekter de politiska principerna har i verkligheten. Samtidigt kan jag förstå att det är lättare för socialdemokraterna att slunga ut allmänna förkastelsedomar över profithungriga företagare och kommersiella intressen än att se sådana människor som Carina Hansson och Britt-Mari Nilsson i ögonen och säga: ”Vi tror att ni struntar i hur barnen på Lyckan har det. Ni är bara intresserade av feta bankkonton.” Problemet med de konkreta exemplen, Ingvar Carlsson, är att de inte passar ini er retorik. Och som så ofta för socialister: När kartan inte stämmer överens med verkligheten är det kartan som gäller. Socialdemokraternas strävan efter offentliga monopol på det sociala området är bara ett led i arbetet på att förverkliga det socialistiska samhället. I det samhället skall det finnas många olika företagsformer men inga enskilt ägda företag. Där skall politiker ha ett avgörande inflytande över produktionens inriktning, investeringarna, priserna och kanske också affärstiderna. Där skall den politiska sfären, eller demokratins verkningskrets som Ingvar Carlsson föredrar att kalla det, vidgas på bekostnad av den personliga sfären och marknaden. Där skall friheten att välja inskränkas till att gälla politiskt godkända alternativ. Där skall, som jag noterade i gårdagens debatt, ansvaret delas av alla och kännas av ingen. I rapporten Den röda tråden har vi visat hur socialdemokraterna under sin snart hundraåriga historia hela tiden eftersträvat mer av socialism. Samtidigt har man ogärna fört debatten om de långsiktiga målen öppet. Det är som Gunnar Sträng en gång sade: ”Steg för steg skall man socialisera detta samhälle. Men man skall inte basunera ut detta på gator och torg där det så lätt kan misstolkas.” Den här försiktigheten hos socialdemokraterna framtvingas av ett starkt motstånd inte bara från de borgerliga partierna utan också från en majoritet av väljarna. De vill inte ha socialism. Men det vill socialdemokraterna. Och, som partisekreteraren Bo Toresson uttryckt det, ingen socialdemokrat tycker att övergången till det socialistiska samhället går tillräckligt snabbt. Men även om marschtakten varierar är marschriktningen hela tiden densamma. Socialismen är målet. Det förenar socialdemokraterna med kommunisterna. Skillnaden mellan dem är inte att socialdemokraterna skulle vara mindre socialistiska. Skillnaden handlar mer om medel än om mål. Kommunisterna är väl fortfarande litet mer revolutionära och vill gå snabbare fram. Men socialdemokraterna vill genom stegvisa förändringar successivt genomföra en fullständig omvandling av samhället. Därmed blir också socialdemokraterna revolutionära, även om deras revolution tar litet längre tid än den kommunistiska. Under de år som gått sedan regeringsskiftet har många ytterligare steg tagits mot det socialistiska samhället. Kollektiva löntagarfonder, försök att stoppa andel-i-vinst-system, försämrade villkor för enskilt aktieägande, starkare grepp över bankerna, inskränkningar i näringsfriheten m.m. Och oförtrutet trampar socialdemokraterna vidare: tillsammans med LO skall man nu utreda vad som skall komma efter löntagarfonderna. Erfarenheterna är att socialdemokraterna ogärna vill ha debatt om sina förslag. 1982 ville man inte diskutera löntagarfonder därför att de först skulle utredas. 1985 ville man inte diskutera dem för då var de genomförda. Nu närmar sig 1988 års val och socialdemokraterna säger att man skall gå vidare. Jag vill fråga Ingvar Carlsson: med vad? Eller skall samma sak upprepas igen? Ingen debatt nu, för nu skall det utredas. Och om ni vinner nästa val blir det ingen debatt heller 1991, för då är nästa steg redan genomfört. Det är inte bara vi som vill veta hur era planer ser ut. Väljarna vill det. Det vore därför tacknämligt om Ingvar Carlsson kunde lätta på förlåten och ge väljarna en ärlig chans att ta ställning. Herr talman! Det finns ett alternativ till den fortsatta marschen in i ett socialistiskt samhälle. På den punkten är de borgerliga partierna överens, och där ger vi ett klart och entydigt besked. En röst på något av de borgerliga partierna innebär ett stöd för marknadsekonomin, för decentraliserat beslutsfattande, för avveckling av löntagarfonderna, för uppmuntran av system som ger de anställda del i företagens vinster, för bättre skydd av den personliga äganderätten, för ökad valfrihet för barnfamiljer genom införande av vårdnadsbidrag och för ökad mångfald inom t.ex. skola, sjukvård och omsorg. Socialdemokraterna har under lång tid satt sin prägel på utvecklingen i Sverige. Ett samhälle som vore mer präglat av liberala värderingar skulle på många sätt se annorlunda ut. Låt mig ge ytterligare några exempel på det. Det finns hos socialdemokrater en bristande respekt för vad rättssäkerheten kräver. Vi har sett många exempel på det under senare år: Heurgrenkommissionens rapporter och de propositioner dessa har lett fram till, pensionsskatten, som var ett klart kringgående av förbudet mot retroaktiv skatt, vägran att låta enskilda som vinner en skatteprocess mot staten få ersättning för rättegångskostnaderna och vägran att ge skadestånd till företagare som felaktigt anklagats för ekonomiska brott och vars företag gått under. En ny regering måste lägga om kursen och sätta rättssäkerheten i högsätet. Det finns hos socialdemokrater en bristande respekt för enskilda företagare. Jag har redan givit exempel på det från den sociala tjänstesektorn. En ny regering måste lägga om kursen och visa entreprenörer den uppskattning de är värda och behöver för att kunna skapa mer. Det finns hos socialdemokrater en bristande förståelse för värdet av ekonomiska morötter — utom möjligen när det gäller lotterier. Att risktagande, arbete, studier och företagande skall ha utsikter att ge utdelning har man mycket liten känsla för. En ny regering måste lägga om kurs och visa att det inte bara är i lotterier som en vinst skall kunna vara ett lockbete. Marginalskatterna måste sänkas, skatten på arbetande kapital i småföretag tas bort. Det finns hos socialdemokrater en förmyndarattityd, en inställning att de vet bäst, också hur enskilda människor skall ha det. Argumenten i debatten om offentliga monopol eller mångfald visar vad det handlar om. De nu allt vanligare kollektiva sakförsäkringarna är ett annat exempel, och den aviserade översynen av affärstidslagen ännu ett. En ny regering måste lägga om kurs och visa att den förstår att vanliga människor är lika kloka som politiker och väl förstår vad som är bäst för dem själva. Det finns hos socialdemokrater en benägenhet att gynna de egna. HSB och Riksbyggen särbehandlas bland bostadsrättsföreningarna. Hyresgäströrelsen har en särställning i lagen. LO kan alltid räkna med att få sina krav väl tillgodosedda, oavsett om det handlar om valpskatt eller folkhögskolor. Folkrörelser är i socialdemokratisk terminologi ofta detsamma som arbetarrörelsen. En ny regering måste lägga om kurs — inte så att socialdemokratin närstående organisationer skall behandlas sämre än andra, men så att de behandlas lika. Liberal jämlikhet är jämlikhet för alla, inte bara för socialdemokrater. Herr talman! Socialdemokraterna vill gärna göra gällande att debatten om vilken regering vi skall ha efter nästa val handlar om kompetens eller inkompetens, tur eller otur, splittring eller enighet. Men allt detta kan vi komma att få se prov på, oavsett vilken regering vi har. Vad valet i verkligheten handlar om är huruvida vi skall få ett mer socialistiskt eller ett mer liberalt samhälle. Det är för att genomföra förändringar i riktning mot ett mer liberalt samhälle, ett samhälle som präglas av socialt ansvar för de avsidestagna, en generös och human flyktingpolitik, en vital marknadsekonomi, ett spritt ägande, mångfald och valfrihet, rättssäkerhet, näringsfrihet och jämlikhet som vi söker väljarnas stöd i nästa års val.

Herr talman! De senaste dagarnas bergoch dalbana på världens börser har varit dramatisk. Stockholmsbörsen har hängt med i svängarna, låt vara med mindre intensitet. Det bekräftar åter vårt stora internationella beroende. 1970-talets oljeprischocker — kombinerade med en exempellöst slapp kostnadsutveckling, främst 1974/75 — borde ha lärt oss, men så är det nog inte. I varje fall fortsätter finansminister Kjell-Olof Feldt att förändra historien. På partikongressen talade han om en beslutsam satsning på att hävda Sveriges konkurrenskraft. I klartext syftar detta på devalveringspolitiken, som har pågått och pågår för att vi skall klara vår konkurrenskraft mot omvärlden. Samtidigt har skattetrycket drivits upp från 50,1 96 till 55—56 96 bara sedan 1985 trots löften om oförändrad skattenivå. Det är som om vi fått en skatt till av samma storleksordning som den statliga inkomstskatten. Pensionärerna har fått betala devalveringens effekter med otillräcklig kompensation. Enskilda ministrars ord gäller inte, har finansministern sagt om dåvarande socialministerns löften om kompensation till pensionärerna. Som om det inte räckte har Kjell-Olof Feldt själv brutit löftet om skattenivån. Fördelningen i samhället har inte blivit mer rättvis. Koncentrationskrafterna har stärkts och de regionala obalanserna ökat, och därför står Sverige inför stora problem i den kommande avtalsrörelsen. Herr talman! Mardrömmen börjar ta form, skrev ett par atmosfärforskare i Dagens Nyheter häromdagen. ”Efter en mörk och kall vinter kommer solen tillbaka i mars. Men i Stockholm och Oslo vänder ingen ansiktet upp mot solen. De som är utomhus bär skydd för ögon och ansikte.” Artikeln handlar om ozonlagret, som håller på att frätas sönder av kemiska medel, freoner och annat. Över de folktomma isvidderna i Antarktis har redan ett ”hål” bildats i ozonskiktet. Den skadliga ultravioletta strålningen kan utan hinder tränga ner och bränna sönder livets byggstenar. Om samma hål uppstår på norra halvklotet drabbas vi i Skandinavien. Det är en tyst dramatik under utveckling, inte tydlig som aktiebörserna, men livsavgörande. De senaste åren har vi gång på gång blivit påminda om hur miljöförstöringen inte känner några gränser. Förra hösten handlade det om cesium och strontium från Tjernobyl i älgkött, renkött, bär och svamp, och det gör det fortfarande. På 70-talet fick vi insikt om att tusentals sjöar drabbats av försurning. Våra skogar var dessutom allvarligt hotade. Då gällde insikten ett fåtal, i dag gäller den många. Alla känner vi oron för vår miljö och vår natur. Men kan vi lita på att allt som är möjligt görs för att möta framtidshoten? För några veckor sedan fick ASEA i Västerås tillstånd av länsstyrelsen att tiodubbla utsläppet av freon till 2 ton. Det blev en liten folkstorm mot detta. I går fick vi veta att Gambro i Lund hittills i år har släppt ut 46 ton freon — och naturvårdsenheten visste inte om det! I dag hör vi att ett par småländska företag har freonutsläpp på över 300 ton per år. Birgitta Dahl talar mycket om freon, men ute på fältet handlar det om ökade utsläpp. De miljövårdande myndigheterna tycks inte ha läget under kontroll. Det går inte att ha en miljöpolitik för middagstal och en annan för vardagsbruk. Den ymniga retoriken måste motsvaras av praktiska åtgärder. Här i riksdagen kommer vi inte att få ett enda förslag på miljövårdens område under hösten — enligt propositionsförteckningen. Var finns de nya och radikala greppen? Vi får inte ens förslag på de områden där riksdagen enhälligt har begärt åtgärder. Hur går det t.ex. med den internationella luftvårdsfond som centern föreslagit och som riksdagen beslutade om 1985? När kommer förslaget? I vårt södra grannland Polen är miljöskadorna gigantiska. Snabba åtgärder måste till för att rena svavelutsläppen och rädda skogar och kulturskatter. hjälpa Polen med krediter för miljövård är ett sätt att värja också oss själva för det svavel som blåser hit. Birgitta Dahl har valt ut ett enda koncentrationsområde, Hisingen, för speciella insatser. Miljöproblemen på Hisingen är stora och skall förstås angripas. Men vad har vi stockholmare gjort för ont, som har lika dålig luft och som dessutom skall få ett kolkraftverk mitt i staden? Tillståndet till Värtanverket är ett av de värsta plumparna i det nya miljöoch energidepartementets protokoll hittills. Här — om någonstans — borde givna tillstånd omprövas. Men med statsministern i spetsen driver regeringen fram oprövad teknik med kol som bränsle mitt inne i storstadens bebyggelse. I Malmö satsar man på att bygga en bilfabrik mitt inne i staden och dessutom en bro som ökar biltrafiken och utsläppen av försurande kväveoxider. Centerpartiet bekämpar den sortens omvänd miljöpolitik och gigantomani. Också på energiområdet har regeringen utvecklat en icke-politik. Under fem års tid har socialdemokraterna samlat sig för att göra en plan för avveckling av kärnkraften. Varje gång de skall komma till skott kommer ett nytt uppskov. Det enda den socialdemokratiska regeringen har lyckats avveckla är den satsning på hushållning och förnybara energikällor som tidigare centerledda regeringar gjorde. Stödet till energihushållning i bebyggelse har slopats. Stödet till kommunal energirådgivning har slopats. Stödet till anläggningar för alternativ energiproduktion — små vattenkraftverk, solenergi och biobränsleanläggningar — har slopats. Stödet till energiforskning och utveckling har minskats. Introduktionen av naturgas har förhalats. Allt detta borde vara genant för regeringen. Miljöpolitiken blir trovärdig bara om den knyts samman till en helhetssyn. Industripolitik, trafikpolitik, regionalpolitik, jordbrukspolitik — allt måste inordnas i ett miljösammanhang. Dagens hotbilder måste tas på allvar — då kan också morgondagens möjligheter ge framtidstro. De mest traditionella ekonomerna försöker, fortfarande, hålla isär ekonomi och ekologi. Jag kan bara säga: De kommer inte att lyckas. Miljöförstöring handlar — tyvärr — om för stora belopp för att någon skall kunna bortse från de långsiktiga kostnadskonsekvenserna. Det finns inga fria nyttigheter. Därför krävs att det sätts ett pris på miljön under tillståndsgränserna. När kommer regeringen med förslag om miljöavgifter? Det gäller inte om vi får betala; det är bara en fråga om vem som skall betala och när. Centerpartiet vill inte lasta över på barn och barnbarn kostnaderna för vår generations lättsinne. Herr talman! Närmare 130 000 människor står i kö för bostad i Stockholmsområdet. Med en meters lucka mellan var och en ringlar kön från Stockholms norra förorter, förbi Märsta och den nya datastaden som börjar växa upp vid Arlanda, över Uppsalaslättens jordbruksmark, förbi Uppsala, Tierp och Älvkarleby, över Dalälven och Norrlandsgränsen, in i Gästrikland. Där står nu en av de unga kvinnor som flyttat från Pajalas arbetslöshet till arbete — men inte bostad — i Stockholm. Häromdagen redovisades ett aktuellt pris för en bostadsrättslägenhet på Östermalm i Stockholm. En lägenhet hade inköpts för drygt 8 milj.kr. och delats i två lägenheter, som nu sålts för sammanlagt drygt 10 milj.kr. De nyliberala säger att detta är ett exempel på en fungerande marknad. Jag säger att det är ett exempel på ett sjukt samhälle. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet och andra storstadsområden är resultat av den enorma inflyttning som skett till Stockholmsområdet sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten efter 1982 års val. Det finns ett klart samband mellan storstadsungdomarnas desperation inför en havererad bostadsmarknad och befolkningsminskningen i många län. I regeringsförklaringen talas om att ”tendenserna till ökade regionala obalanser motverkas”. Jag frågar: Är det tendenser till regional obalans när tiotusentals människor, mest unga, tvingas flytta till storstäderna och stora delar av landet har svåra sysselsättningsproblem? Är det tendenser till regional obalans när ungdomar i storstäderna tvingas betala en halv miljon i insats för sin första lägenhet? Är det inte en regionalpolitisk katastrof som håller på att utvecklas? I bilagan till långtidsutredningen förutses 13 län i Sverige få vikande befolk ningsutveckling eller minskad befolkning fram till 1995. Är det ”tendenser” till regional obalans? I regeringsförklaringen sägs vidare att ”infrastrukturen i de utsatta regionerna” kommer att förbättras. Jag vill fråga statsministern: Vad ligger bakom detta uttryck? Faktum är att statens järnvägar under året presenterat en utredning som kommunikationsdepartementet sänt på remiss. I utredningen övervägs om inte 230 mil järnväg bör avvecklas. I en första omgång erbjuds pressade kommuner och landsting att ta över finansieringen. Faktum är vidare att de statliga väganslagen planeras bli kraftigt nedskurna. För den kommande tioårsperioden är nedskärningen i de ”utsatta” regionerna mellan 50 och 70 70. Dessa län, som verkligen behöver en förbättrad infrastruktur med goda kommunikationer, har att se fram emot mindre än hälften av de statliga vägpengarna under den kommande tioårsperioden, jämfört med de senaste tio åren. Nej, regeringens politik förstärker den regionala obalansen i stället för att motverka den. Skogslänen har sedan den 1 januari 1983 fram till nu avfolkats så att befolkningen minskat med drygt 21 000 personer. För att nå de regionalpolitiska mål som socialdemokraterna själva satte upp 1982 skulle skogslänen behöva en folkökning med ca 40 000 personer under de två år som återstår till 1990. I Storstockholm har befolkningen redan överskridit 1,6 miljoner. Om nuvarande trend fortsätter kommer befolkningen i Stockholms län att uppgå till 1.640 000 människor år 1990. Det är 60 000 fler jämfört med vad det socialdemokratiska partiet såg som lämpligt 1982. På tio år kommer Stockholms läns befolkning att ha ökat med 120 000 personer. Det motsvarar hela Norrköping, Sveriges femte största kommun. Mot denna utveckling ställer centern kravet på regional balans. Likvärdiga levnadsförhållanden i hela landet är vårt mål. Det betyder levande, lokala samhällen med modern teknik, okonventionella lösningar och nya — eller beprövade — satsningar varhelst människor vill bo och verka. Detta kräver utvecklingsmöjligheter i hela landet: - Utbyggnad av högskolorna i varje län och med en växande andel fasta forskningsresurser. Detta fordrar av oss att vi, i varje situation, har vägvalet klart för oss. Tveklöst ställer hela centerrörelsen upp till försvar för de 1 483 pastorsexpeditioner som i dag svarar för folkbokföringen. Vi vill behålla smidig och snabb service och en, på alla sätt, väl fungerande organisation som dessutom ger 1 500 arbetstillfällen. Vi vet att vi har de många människorna med oss när vi ställer frågorna till folkpartiet och socialdemokraterna: Vilket är egentli gen motivet bakom ert förslag till centralisering av folkbokföringen? Vad är det ni, på sikt, vill uppnå? Herr talman! En av de fördelningspolitiskt mest angelägna uppgifterna i vårt land i dag är att sänka skatten på maten. Genom en sänkt moms på baslivsmedel får både barnfamiljer och andra bättre förutsättningar att få inkomster och utgifter att gå ihop. Det är inte rimligt att den nödvändiga basmaten skall beskattas lika hårt som video och annan hemelektronik eller andra kapitalvaror som inte är nödvändighetsvaror. Många länder i Europa har sedan länge lägre beskattning av livsmedel än av andra varor. Differentiering av momsen med sänkt skatt på maten, som i stor utsträckning är inhemsk produktion, och högre momsnivå för kapitalvaror, som ofta är importerade varor, verkar dessutom rätt ur stabiliseringspolitisk synpunkt. Relativt sett minskar påfrestningen på bytesbalansen. Fördelningspolitiskt ökar barnfamiljernas och andra gruppers möjligheter att köpa nödvändiga baslivsmedel, om man konstruerar omfördelningen inom momssystemet på rätt sätt. Centerpartiets stämma i Borgholm i somras uttalade sig enhälligt för sänkt skatt på maten. Från centern inbjuder vi nu övriga partier till snabb uppgörelse om differentiering av momsen. Vi vet från en rad undersökningar att få förslag har ett så starkt stöd från allmänheten som en omfördelning av momsen, med lägsta momsnivå för baslivsmedel. Sänkt skatt på maten skulle också underlätta kommande avtalsrörelse. Förbundsordföranden i Statsanställdas förbund, Curt Persson, skrev i söndags en artikel i Dagens Nyheter om behovet av att växla ner löneoch inflationstrycket till rimligare nivåer. Han skrev bl.a.: ”För att inte de sämst ställda skall behöva betala skattesänkningen krävs nya grepp. En tänkbar åtgärd som skulle hjälpa alla men främst de lågavlönade och alla barnfamiljer är också en sänkning av momsen på mat. Det allra bästa vore i så fall att sänka momsen på våra baslivsmedel rejält.” Finansminister Kjell-Olof Feldt och regeringen valde att lägga frågan om differentiering av momsen utanför direktiven till utredningen om indirekta skatter. Vi kan nu, om viljan finns i övriga partier, snabbt samla oss till en uppgörelse med fördelningspolitisk profil och stabiliseringspolitisk betydelse, som underlättar kommande avtalsrörelser. Frågan är om viljan finns. Dagens debatt är ett lämpligt tillfälle att ge svar. Barnens villkor nu avgör deras förutsättningar att som morgondagens vuxna forma sitt samhälle. Centerpartiets initiativ till vårdnadsersättning för småbarnsfamiljer bidrar till att göra barnomsorgen komplett, i varje fall mer komplett än i dag. Tillsammans med bra daghem och familjedaghem vill vi ge mer tid för familjerna att vara tillsammans. Vårdnadsersättningen skapar rättvisa mellan barn, den ger föräldrar kompensation för förkortad arbetstid och den är en efterfrågad ersättning till de familjer som väljer att själva klara hela barnomsorgen. Freda skolan från Feldtska yxhugg och motorsågar, hävdar vi centerpartister. Använd de resurser som nu frigörs till att satsa på kvalitet i grundoch gymnasieskolan i stället för att minska anslagen, för det är bara en tillfällig minskning av ungdomskullarna det handlar om. Den 24 april i år röstade en majoritet här i riksdagen ned centerförslaget om 25 milj.kr. i stimulansbidrag till inköp av egna läromedel, så att våra ungdomar skulle kunna få behålla och ha egna böcker med sig från skolan. Vi uppskattar den uppslutning som har skett under senare tid kring det här förslaget, såväl från folkpartiet i våras som numera också från statsministern. Jag uppfattar gjorda uttalanden som strängt förpliktande och räknar med att Sveriges alla elever nästa läsår skall kunna avläsa resultatet av de nya tongångarna i skoldebatten. Centerprogrammet för en bra skola är välkänt.

Utan vpk:s nagel i ögat hade regeringens budgetförslag gått ograverat genom riksdagen. Då hade skillnaden mellan centerpartiets och socialdemokratins ambitioner för skolan varit över 1 miljard kronor. Herr talman! God hälsooch sjukvård är en annan angelägen uppgift inom den offentliga verksamheten. Alla människor skall kunna känna trygghet och ha rätt till god omvårdnad vid ålderdom och sjukdom. Familjer med handikappade skall ha rätt till samhällets stöd. Det finns också stora kvarstående behov att ge omsorgens patienter möjlighet till eget boende och sysselsättning. Från 1983 har staten genom omläggning av skatteoch avgiftssystem tagit ifrån sjukvårdens huvudmän, landstingen, 10 miljarder kronor. Det skall jämföras med 70 milj.kr. i statsbidrag för att korta köerna inom vården. Från centerpartiet menar vi att nedskärningarna i vården på många håll gått för långt. Vårdköerna är orimligt långa. Sjukvården står och faller med tillgången på kompetent vårdpersonal. Det är oroande att så få nu söker sig till vårdutbildningarna. Därför måste såväl lönesom utbildningsförmåner förbättras för den yrkeskategorin. Vår flyktingpolitik måste präglas av solidaritet. Sverige måste ta sin del av ansvaret för världens miljoner förföljda, förtryckta, fördrivna flyktingar. Naturligtvis finns det en gräns för vad vi kan klara. Det gäller också kommunerna. Men ansvaret är gemensamt, solidariteten gäller också mellan våra kommuner. Ett nittiotal centerledda kommuner har solidariskt slutit avtal om mottagning av flyktingar i vårt land. Sjöbo är ett beklagligt undantag, men desto mer uppmärksammat. Centerpartiet accepterar inte kommunal folkomröstning om mänsklig solidaritet, än mindre om åtgärden begränsar möjligheterna att genomföra en i en demokratisk ordning beslutad nationell politik. Det är nu extra viktigt att regeringen gör allt för att korta handläggningstiderna i asylärenden så att flyktingarna snabbt och smidigt slussas ut i samhället. Sysslolösa flyktingar som väntar månadsvis i förläggningar motverkar allmänhetens förståelse för vår flyktingpolitik. Herr talman! Den internationella fredsopinionen har varit stark under 80-talet. Det folkliga motståndet runt om i världen har märkts ända in i Kreml och Vita huset. Med viss tillförsikt kan vi se på det intresse som stormakterna numera visar för nedrustningsområdet. Principöverenskommelsen som träffats mellan USA och Sovjet innebär att Sovjetunionen drar bort kärnstridsspetsar, som varit riktade mot Västeuropa och östra Asien. NATO drar bort amerikanska kärnstridsspetsar från Europa. Båda sidor kommer fortfarande att ha kärnvapen kvar i sådan mängd att man kan utplåna livet på jorden flera gånger om. Men avtalet är ändå hoppfullt som ett första steg på väg mot kärnvapennedrustning och fred. Det är nu oerhört angeläget att bortdragandet av kortoch medeldistansvapnen från Europa inte leder till ökad spänning och risk för konfrontation i norra Skandinavien och Nordatlanten. Vi behöver gå vidare i hela det nordiska samarbetet. Det finns fortfarande alltför många hinder för medborgarna och för näringslivet i Norden. Vi behöver avvecklingsplaner för dessa hinder och utvecklingsplaner för kultursamarbetet och det ekonomiska samarbetet. Det borde vara intressant att vidareutvecklat.ex. TV-samarbetet i Norden. Vi måste också effektivisera det samarbete som finns om havsmiljön i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön och som i dag är alltför splittrat på olika konventioner och samarbetsformer för att det skall bli framgångsrikt. Sverige skall som neutral stat inte vara medlem av EG. Men alla länder i Norden har mycket att vinna på en avveckling av handelshinder i Europa. Vi har också mycket att vinna på ett närmare kultursamarbete. I kontakten med EG bör de nordiska länderna samarbeta. Det finns områden där vi har kommit långt i vår samhällsutveckling och där vi i Europasamarbetet inte får göra avkall på våra krav. Det gäller den fulla sysselsättningen och miljöambitionerna, inte minst arbetsmiljön. Det gäller både vår regionala utveckling i förhållande till Centraleuropa och våra krav på regional balans inom vårt eget land. De nordiska länderna bör nu tillsammans studera förutsättningarna för och ambitionerna i ett vidgat europeiskt integrationssamarbete. Det kan delvis ske inom ramen för EFTA-samarbetet, där också Schweiz och Österrike deltar. En gemensam nordisk studie bör främst ta upp integrationsfrågorna men också kultursamarbetet. Där bör preciseras miljöambitioner, arbetsmiljöförutsättningar samt sociala och regionala förutsättningar i ett nordiskt perspektiv. En nordisk studie som jag här föreslår skall inte behandla säkerhetspolitiska frågor. Arbetet måste tvärtom bedrivas med största respekt för att de nordiska länderna valt säkerhetspolitiskt olika lösningar. Herr talman! Efter många års envis opinionsbildning kommer miljökraven att bli ett mål också i Sveriges biståndspolitik. Det ser vi som en centerframgång. Samtidigt sker en omsvängning i samma riktning inom internationella biståndsorgan av typ Världsbanken. Sverige måste ta till vara denna Svenska biståndsarbetare, ofta ungdomar, är verksamma i många olika utvecklingsländer och miljöer. I konflikternas Angola har en svensk biståndsarbetare fått sätta livet till. När Sydafrikastödda UNITA nu försöker med utpressning, har man redan avslöjat sitt förakt för människoliv. Sverige måste fortsätta att med kraft begära de två fångna svenskarnas frigivning. Alla tillgängliga kanaler måste användas för att nå det syftet. Alla möjligheter att få direktkontakt med de fångna svenskarna måste prövas. Herr talman! Centerpartiet har en helhetssyn på människa och miljö. Ekonomi och ekologi hör obönhörligt samman. Centerpartiet vill skapa regional balans. Likvärdiga levnadsförhållanden i hela landet är vårt mål. Centerpartiet vill skapa rättvisa. Det innebär bra hälsooch sjukvård, trygghet för våra äldre, generös flyktingpolitik. Det betyder bl.a. bra barnomsorg, bra skolor och förstärkt studiestöd. Vi vill sänka skatten på maten, men vi är beredda att höja den på andra mindre nödvändiga varor. Vi vill bevara grundavdraget i beskattningen. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för utveckling och satsa på de många som arbetar i mindre och medelstora företag och på egenföretagare i jordbruk och annan verksamhet. Vi vet att det i internationaliseringens tidevarv inte är så lätt för hemmamarknaden, dvs. våra egna företag i vårt eget land — ofta de mindre och de medelstora — att utan svåra konsekvenser frigöra sig från den nationella ekonomin. Vi har fallet ASEA-Brown Boveri i färskt minne. Centerpartiet vill stärka det nordiska samarbetet och ta ett internationellt ansvar. Denna inriktning, ärade kammarledamöter, anser vi också vara en god grund för en ny regeringspolitik.